Herr talman! Först vill jag ta upp etiketteringen. Sten Östlund talar om de tre högerpartierna. Då vill jag säga att det är lika oförsynt som att efter Sten Östlunds försiktiga anförande kalla honom för socialist. Det liksom passar inte. Men jag känner mig inte träffad av det här, Sten Östlund, därför att vi tar avstånd inte bara från termer som klasskamp utan också från det som socialdemokrater - och för all del också folk på den motsatta kanten - har talat om: att välja sida. Från liberalt håll ser vi inte detta som att spela på den ena eller den andra planhalvan. Som politiker och lagstiftare har vi att hitta balanspunkten mellan två intressen som naturligtvis i grunden inte utan vidare kan vara överens. Det finns ett konstruktivt, när det är som bäst, spänningsfält mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer, och det är inget fult i det. För oss politiker gäller det att hitta ramarna för att de skall kunna ha en långtgående frihet att avtala och spänna musklerna. Vi vill underlätta nyanställningar, säger Sten Östlund. Utmärkt! Det är åt rätt håll. Och när han nu försvarar förbättringarna och rör sig mittåt skulle jag vilja säga: Rör er litet till, och ni är inne på liberala marker! Ingen jämförelse i övrigt, men jag kan ändå travestera detta med en ideologisk nyorientering och säga: Det är bra, Sten Östlund! Efter de här applåderna tror jag att det är möjligt att fortsätta.

Herr talman! Först bara en synpunkt: Sten Östlund talade tidigare om att en del tror att det nya som finns i propositionen och betänkandet gör att man nu kan laborera med olika anställningsformer, och han sade då att det nog inte är möjligt. Jag var inne på samma tema i mitt anförande. Jag tror att det är en överdriven misstänksamhet. Men när man samtidigt skall tillsätta en referensgrupp tror jag att man exponerar den misstänksamhet som Sten Östlund säger inte existerar. Sedan kommer Sten Östlund med en retorisk fråga: Hur långt är ni beredda att följa Moderaterna? Vi följer inte, men vi ställer upp på det som Börje Hörnlund föreslog riksdagen, det som vi fick riksdagens stöd för och som vi levde med ett tag. Det fungerade väl. Det fungerade så väl att när återställarna har gjort sitt misslyckande är Sten Östlund, Socialdemokraterna och regeringen på väg att flykta från det man hade för sig på hösten 1994. Så frågar Sten Östlund: Hur långt vill ni gå? Kan man träffa fler överenskommelser? Javisst, det ligger ju i det dispositiva och även i den liberala synen. Om parterna kan komma överens skall vi som lagstiftare inte i onödan lägga oss i. Sten Östlund talade tidigare om att småföretagen skulle få lättare att anställa. Det tycker vi är bra, men det finns på några punkter en del att göra. Jag har påtalat skadestånden, som tydligen var på gång men som kom av sig. Vi beklagar att turordningsfrågan inte finns med, därför att, som jag sade i mitt anförande, vid flertalet neddragningar finns det uppgörelser mellan parterna om ett avsteg när det gäller turordningsreglerna. Sedan är det den stora politiken som jag tycker missar en hel del. Jag har nämnt sjuklönen som exempel. Är det inte, Sten Östlund, ytterst en maktfråga uppe i tunnluften bland dem som har den centrala positionen? Lokalt tror jag att det här går att hantera mycket bra.

Herr talman! För två år sedan handlade en av de första debatterna jag deltog i här i kammaren om återställaren av arbetsrätten. Sten Östlund företrädde då som nu utskottsmajoriteten, och vi kände både Sten Östlund och jag att vi hade ett stort stöd av de fackliga organisationerna när vi återställde arbetsrätten. Sten Östlund fick då inte beröm av Folkpartiet, vilket han får i dag. Sedan dess har det gått två år och Socialdemokraterna och Sten Östlund har gått andra vägar. I dag tror jag att jag är den enda här som faktiskt har stöd av de fackliga organisationerna. Jag får väl låta det vara osagt riktigt hur det är med det, men jag känner ett enormt stöd från de fackliga organisationerna när jag fortsätter att hävda löntagarnas behov av ett starkt anställningsskydd. Det leder mig till att ställa två frågor till Sten Östlund. Motivet för den här förändringen är att göra det lättare för småföretag att anställa. På vilket sätt är det svårt i dag, särskilt när vi ändrar uppsägningsreglerna? En småföretagare måste planera 30 dagar i förväg. Man anställer, sedan måste man motivera varför man visstidsanställer och 30 dagar innan måste man veta när anställningen tar slut. Vad är det för hinder egentligen? Min andra fråga är: Sten Östlund citerar AD:s dom och säger att det är förbjudet att avtala bort företrädesrätten. Ja, och nu sänker Socialdemokraterna från 12 månader till 9. Enligt AD får man inte avtala den bortre. När är företrädesrätten en företrädesrätt? Är det acceptabelt med en veckas företrädesrätt, fjorton dagar eller var sätter Sten Östlund gränsen?

Herr talman! Sten Östlund undvek att svara på min fråga. Vad innebär de här förändringarna och hur kommer de att göra det lättare för småföretagare att anställa? Vad är problemet i dag? Är det att man behöver motivera och förklara varför det skall vara en visstidsanställning, eller är det att man måste ha en planering på minst 30 dagar? När det gäller företrädesrätten upplevde jag att Sten Östlund använde AD:s dom som ett motiv för att företrädesrätten även framgent är skyddad. Men mitt problem, Sten Östlund, och många av Sveriges löntagares, är att ni sänker antalet månader med företrädesrätt med motivet att det skall bli lättare att nyanställa. Redan när ni sänker till 9 månader sorterar ni ut stora grupper av bl.a. föräldralediga, som kommer att ha svårt att reellt hävda sin företrädesrätt. Det här är ett bekymmer. På vilket sätt har företrädesrätten varit ett hinder för att nyanställa? Det önskar jag att Sten Östlund reder ut, så att jag och fler med mig förstår. Den nya formen av överenskommen visstidsanställning innebär ju att arbetsgivarna inte behöver förhandla, man behöver inte motivera varför man visstidsanställer, man behöver inte gå in i dialog. Vi behandlar löntagarna som en just-in-time-produkt som kan hoppa in och ut ur arbetslivet utan något som helst krav på de arbetsgivare som faktiskt tar människors arbetskraft i anspråk. Är det här en anständig bild, Sten Östlund? I och med att vi tar bort avtalskravet också, slår vi faktiskt ut förhandlingsinstitutet på lokal nivå. Är detta anständigt, Sten Östlund?

Herr talman! Det var en sak som jag inte förstod i Sten Östlunds anförande. Han sade någonting om att det var väldigt avslöjande i moderaternas motioner att vi skrev att det inte är rimligt att man skall behöva anlita juridisk expertis för att förstå regelsystemen. Det framgick inte vad det avslöjar om oss moderater. Men Sten Östlund fick det att låta som om det var något väldigt hemskt. Vi lever i Krångelsverige, Sten Östlund. Jag har säkert hundratals gånger hört människor säga: Jag funderar på att starta eget. Men några anställda skall jag jädrar i mig inte ha! Det är den allmänna inställningen hos människor som går i starta-eget-tankar. Det är så svårt, och det är så krångligt. Jag är själv jurist fast så rysligt gammal att jag redan hade tagit min jurkand-examen innan de stora arbetsrättsliga regelkomplexen kom på 70-talet. När jag började i arbetsmarknadsutskottet och försökte sätta mig in i arbetslagstiftningen - LAS, MBL och allt det andra - tyckte jag att det kändes hur jag stångade min panna blodig. Det är fullständigt obegripligt och ogenomträngligt för en person som inte har fått speciell skolning på området. Tycker Sten Östlund och socialdemokraterna att det är rimligt att ett sådant företag som EL-PER AB i Gagnef skall behöva lägga halva sin årsomsättning på att anlita juridisk expertis? Det blir ju dyrt om man råkar göra sig skyldig till en förseelse mot MBL. Det var fullständigt chockerande för mig som gammal åklagare att upptäcka att om man begår en ringa förseelse mot en kvinnlig anställd enligt MBL kan det rendera dubbelt så högt skadestånd som en grov våldtäkt.

Herr talman! Det är alldeles rätt uppfattat, Sten Östlund. Vi moderater tycker faktiskt att regelsystemet skall vara så enkelt och lättbegripligt att var och en som i övrigt har kvalifikationer att bli egen företagare också skall kunna bli det. Varven i Göteborg var ganska stora arbetsgivare innan kostnadsbilden i Sverige började raka i höjden så att människor måste avskedas. Där kunde man ha juridiska staber som löste problemen. Men det kan inte EL-PER AB i Gagnef ha, Sten Östlund. Det är därför vi har en sådan brist på arbetsgivare i vårt land. Varför är ni socialdemokrater så rädda för individuella avtal? I detta land behöver vi ännu inte fråga facket till råds innan vi ingår äktenskap, börjar hoppa fallskärm eller flyga till månen. Varför skall vi då inte själva kunna förhandla med våra arbetsgivare - var och en som tycker att han kan eller vill det? Vi har aldrig sagt att vi skall förbjuda Sten Östlund. Men däremot vill vi väldigt gärna inkräkta på hans förhandlingsmonopol och därmed förknippade privilegier. Vem är det ni kämpar för? I vems intresse är det ni gör det, är det för era medlemmar eller för de fackliga organisationerna?

Herr talman! Jag tror att detta är ganska plågsamt för Socialdemokraterna och att det är det som förklarar en del uttryck som Sten Östlund använde i sitt inlägg när han talade om högerpartierna, osv. Jag tror att om de fyra partier som var i regeringsställning under förra perioden hade lagt fram det förslag som Socialdemokraterna lägger fram i dag, så hade ordalydelsen varit ungefär likadan från Sten Östlunds sida. Socialdemokraterna vill måla upp en klyfta mellan sig och de övriga partierna för att påvisa en skillnad. Att det finns skillnader råder det inget tvivel om. Annars hade vi inte reserverat oss. Men det handlar ju om att finna en rimlig avvägning mellan det som kan sägas vara den anställdes trygghet och företagens möjligheter att expandera och anställa nya människor. I denna avvägning har ju Socialdemokraterna kommit en bit. Men jag skulle vilja gå ytterligare en bit i förhållande till vad Sten Östlund vill göra. Sten Östlund talar om att han tror att arbetsgivarna är ansvarstagande och förnuftiga i de delar som han vill ändra på. När vi säger att vi vill ändra på någonting, heter det att vi går arbetsgivarnas ärenden. Jag förstår att mina ord inte väger så tungt för Sten Östlund, så jag skall återge vad chefredaktör Rolf Alsing har sagt: Arbetsrätten behöver moderniseras. Låsningen i frågan om turordningsreglerna är fullständigt obegriplig. Reglerna måste vara flexibla och anpassade efter dagens verklighet. Varför vågar ni inte ta steget och låta arbetsgivarna undanta två nyckelpersoner vid minskning av personalstyrka?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

Jag skulle vilja se ytterligare åtgärder, eftersom jag tror att det är nödvändigt för att minska den massarbetslöshet som Sverige har drabbats av.

Herr talman! Den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen härstammar från första hälften av 70-talet. Lagstiftningen återspeglar förhållanden på och erfarenheter av arbetsmarknaden på 50 och 60-talen. Med tanke på den enorma förändring som har skett i samhället sedan dess, inte minst på arbetsmarknaden, är det helt naturligt att det finns ett stort behov av modernisering av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Ett genomgående tema under hela den tid som arbetsrätten har fungerat är att framför allt småföretagen har upplevt den som svårtillämpad och krånglig. Det är ganska naturligt, då den i första hand är anpassad till de stora företagens förutsättningar. Fyrklöverregeringen genomförde under förra mandatperioden ett antal förändringar i arbetsrätten. Dessa förändringar var, tycker jag, bra och välmotiverade. Men efter valet 1994 och det därpå följande regeringsskiftet valde den nyvalda socialdemokratiska regeringen att med stöd av Vänsterpartiet göra en återställare även på detta område och den reformerade arbetsrätten återfördes till det gamla. Samtidigt insåg dock regeringen behovet av att modernisera arbetsrätten. Arbetsmarknadens parter fick därför i uppdrag att själva söka finna lösningar på de problem som fanns. Parterna misslyckades att ta detta ansvar och därmed var frågan tillbaks på det politiska ansvarsområdet. Centern och regeringen har gemensamt utarbetat förslaget till en reformerad arbetsrätt. Jag tycker att förslaget är en bra avvägning av de naturligt motstående intressen som finns på arbetsmarknaden. Arbetsrätten måste ha en ändamålsenlig utformning och vara en rimlig avvägning mellan löntagarnas behov av skydd mot godtyckliga och diskriminerande beslut och företagens behov av att kontinuerligt kunna anpassa sin organisation och sin arbetsstyrka till förändrade förutsättningar och behov. De arbetsrättsliga reglerna skall dessutom vara utformade på ett sådant sätt att de inte försvårar för företagen att expandera eller nystarta. Kritiken mot det nu föreliggande förslaget är hård, både från de fackliga organisationerna och från arbetsgivarna. Kritiken är också hård från den yttersta högern representerad av Christel Anderberg här i dag och den yttersta vänstern representerad av Ingrid Burman. Det gör att jag stärks i min uppfattning att vi har lyckats finna en rimlig och bra balanspunkt mellan dessa motstående intressen. För Centerpartiet har en förändrad och förenklad arbetsrätt inte handlat om att ta ställning för den ena eller andra parten på arbetsmarknaden. Den maktkamp som främst SAF och LO är inblandade i är förlamande för chanserna att skapa nya jobb och har alltför länge blockerat förbättringar för småföretagen. I stället har vi vägletts av en ambition att sänka trösklarna för de arbetslösa, de som står utan jobb, att komma in på arbetsmarknaden. De viktigaste förändringar som nu sker i lagen om anställningsskydd är för det första att det blir en rejäl förenkling när det gäller att nyanställa genom den överenskomna s.k. visstidsanställningen. Inte minst i små, expanderande företag kommer den nya anställningsformen att möjliggöra fler jobb. Företagarna kan utan onödig byråkrati anställa fem personer upp till tolv månader och nya företag upp till 18 månader. För det andra handlar det om ökad flexibilitet för företagen genom kortare tid med rätt till återanställning, nio månader i stället för tolv. I dag är tolvmånadersregeln ett hinder både för företagen och för den som sägs upp på grund av arbetsbrist. Vid förnyat behov av arbetskraft, men kanske med en annan kompetens, snabbas nyanställning nu på, och för den arbetslöse ökar incitamentet att vara aktiv i stället för att kanske vänta på chansen till återanställning. För det tredje handlar det om decentraliserat ansvar och inflytande genom utökad möjlighet att sluta lokala kollektivavtal. Den genomgående kommentaren från många, både löntagare och företagare, är att om bara samarbetet får hanteras lokalt, så skall det ske smidigt. Jag tror därför att disposiviteten i lagen, som nu ökar, är viktig. För det fjärde innebär förändringarna en kraftfull jämställdhetssatsning genom en stärkt ställning för de deltidsarbetande och för vikarierna. Det är till övervägande delen kvinnor som befinner sig i dessa positioner. För det femte innebär detta en stärkt konkurrenskraft för den äldre arbetskraften genom förändrade uppsägningstider. En förändrad arbetsrätt löser inte de svåra sysselsättningsproblem vi har i vårt land. Arbetsrätten är dock en viktig pusselbit för att skapa ett positivt företagsklimat, vilket är det enda som i grunden hjälper för att skapa nya arbetstillfällen. Det kan knappast vetenskapligt beläggas vilken betydelse den nya arbetsrätten får för företagandet och för att få fram fler jobb. Däremot kan jag hänvisa till många kontakter bland både företagare och anställda. Man säger entydigt att den arbetsrätt vi hittills har haft, har utgjort ett hinder för fler jobb. Jag vill också reagera på en del av de väldigt kraftiga överdrifter som har förekommit i debatten inför dagens riksdagsbeslut. Det har varit brev, artiklar, annonser, tal osv. Jag måste säga att jag väldigt många gånger inte känner igen det förslag som ligger på riksdagens bord när jag lyssnar på i första hand olika fackliga företrädare. Man får ibland intrycket att vi skulle vara på väg att återgå till slaveri i vårt land. I en påkostad tidning från LO kan man t.ex. läsa rubriker som: Löneskillnaderna kommer att öka, Daglönearbetet kommer tillbaka, Dåligt blir sämre, Facket behövs inte, säger regeringen osv. I ett brev som kom häromdagen från Hotell och restauranganställdas förbund i Västerås uppmanar den lokale ombudsmannen: Försämra inte de möjligheter vi har i dag att kräva mänskliga rättigheter på våra arbetsplatser! Jag ställer mig onekligen frågan om vi verkligen har studerat och läst samma förslag till ny lagstiftning. Pettersson anser att det bara är han och de övriga centrala funktionärerna som begriper vad som är bra och dåligt för de enskilda medlemmarna. Därför har han nu drivit igenom en stadgeändring som innebär att de lokala fackklubbarna fråntas sin förhandlingsrätt. Så talar maktens arrogans! Jag är för min del övertygad om att människor lokalt ute i landet är fullt kapabla att föra sin egen talan och veta vad som är bäst för dem själva, för arbetskamraterna och för situationen på det egna företaget. Kenth Pettersson medger också i en artikel i tidningen Expressen att den stadgeändring man har genomfört inom Handelsanställdas förbund är ett försök att sabotera riksdagens beslut. Då måste jag säga att jag blir litet bekymrad för hur man ser på den representativa demokratin. Även en förbundsordförande i Handels måste lära sig att respektera demokratiskt fattade beslut i Sveriges riksdag, oavsett om han gillar dem eller inte. Sedan vill jag övergå till huvudkravet i Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas reservation om att vi skall återgå till 1994 års arbetsrättsliga lagstiftning. Ett av de stora problem vi har upplevt under senare år, är den ständiga återställarpolitiken. Jag och de andra representanterna från den f.d. fyrklöverregeringen, var oerhört kritiska mot Socialdemokraternas återställarpolitik efter valet 1994. Vi är alla överens om att det är olyckligt att med skiftande majoriteter återställa, återställa återställare osv. Därför är det inte särskilt långsiktigt konstruktivt att nu bara kräva en återställare, en återgång till 1994 års regel. Vi måste i stället se till att hitta de politiska majoriteter som finns för att skapa regelverk som kan hålla över tiden, så att parterna på arbetsmarknaden vet vad som gäller. Vi får inte sitta och tjuvhålla och jäklas med varandra och hoppas att det efter nästa val skall bli en ny majoritet som återställer vad den tidigare har åstadkommit. Det är ingen konstruktiv politik inför framtiden. Det är därför vi från Centerns sida har medverkat till att hitta en uppgörelse med regeringen kring arbetsrätten. I dessa delar, när det gäller lagen om anställningsskydd, har vi nu en stabil politisk majoritet. Nu vet parterna att det här kommer att gälla för lång tid framöver. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att moderniseringen av den arbetsrättsliga lagstiftningen har inriktats på att skapa bättre förutsättningar för fler jobb, lägre trösklar för nyanställning, decentralisering, förenkling och en rejäl jämställdhetssatsning. Det är det som kännetecknar den här uppgörelsen mellan Centerpartiet och regeringen. Dessutom gynnar de allra flesta av förändringarna i första hand de små och medelstora företagen. Jag tycker, herr talman, att det här är ett bra förslag, och jag yrkar därför bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i det aktuella betänkandet.

Fru talman! Jag hälsade tidigare i dag på den förre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund. Han var inte inne i kammaren så värst länge, och det förstår jag. Jag undrar vad han tycker om att hans eget parti, med Elving Andersson i spetsen, nu hjälper Socialdemokraterna att riva upp mycket av det som han lade ned arbete och kraft på under sin period. Man förråder de ideal som vi arbetade för tillsammans under den borgerliga regeringsperioden. Jag kan försäkra Elving Andersson att vi på den "yttersta högerkanten", som han vill kalla det, också har som målsättning att det måste finnas en rimlig balans mellan parterna på arbetsmarknaden. Vi är fullständigt övertygade om att en hållbar ekonomisk utveckling förutsätter ett gott och anständigt samarbetsklimat mellan arbetsgivare och anställda. Men det har ju uppstått en obalans, Elving Andersson. Conny Persson på EL-PER AB i Gagnef satt ensam som arbetsgivare och företrädde tre anställda. Mot sig hade han ett helt koppel med proffsförhandlare som skulle tvinga honom att behålla en butiksanställd när de i själva verket var en el-installatör bolaget behövde för sin fortsatta överlevnad. Kan Elving Andersson ha någon förståelse för att han tyckte att han blev utsatt för otrygghet och för godtyckliga och diskriminerande beslut?
Fru talman! Jag har ganska ingående diskuterat det här förslaget med förrförre arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund, så jag vet ganska väl vad han tycker. Christel Anderberg, vem förråder vad? Moderaterna har ju fullständigt övergett den politik som vi i fyrklöverregeringen stod för när det gällde arbetsrätten. Nu heter det att man till nöds kan acceptera det här som ett litet steg, men sedan skall man vandra långt ut. Skall vi ha en sorts Vilda Västern-situation på svensk arbetsmarknad? Jag vill nog påstå att den som mest brutalt har lämnat fyrklöverrregeringens positioner är Christel Anderberg - inte jag och inte heller Centern. Christel Anderberg säger att Centern nu hjälper Socialdemokraterna med att riva upp fyrklöverregeringens arbetsrätt. Det är inte sant. Det gjorde ju Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern hösten 1994. Det var då man gjorde återställaren. Nu ser vi till att en ny och modern arbetsrätt skapas som innebär, tror jag, att det på ett ganska bra sätt går att hitta den balanspunkt som jag tidigare försökte beskriva. När det gäller den arbetsplatssituation som Christel Anderberg nyss beskrev vill jag säga att jag har stor förståelse för att arbetsgivaren upplever sig vara i underläge i omnämnda situation. Det gäller då den nuvarande arbetsrättslagstiftningen, om jag förstått saken rätt. I och med det förslag som ligger nu på riksdagens bord blir det rätt stora förändringar.
Fru talman! Jag vill bara upplysa Elving Andersson om att Moderaterna inte alls har förändrat sin politik vare sig på det här området eller på något annat område. Vi har i stället vidareutvecklat vår politik - till skillnad från Centern som har vänt
Fru talman! Jag vill påminna ledamöterna om att det inte går att resonera om enskilda ärenden. Det gäller att komma ihåg det när ni ställer frågor.
Fru talman! Jag vet inte hur jag skall kommentera det som nyss sades. Jag kan bara konstatera att det i så fall är en våldsam vidareutveckling, där man vänder på många av de principer som vi i fyrpartiregeringen blev överens om. Huvudregeln borde vara att vi har kollektivavtal och ordnade regler på svensk arbetsmarknad. De principerna var vi överens om. Nu vänder Moderaterna de principerna fullständigt ryggen. Om Christel Anderberg vill kalla det för en vidareutveckling av idéerna är en sak. Det må vara upp till er själva att sätta en etikett på det. Men kom inte och sätt etiketten på Centerns position i dagsläget i förhållande till regeringen att vi har förrått något som vi tidigare gemensamt stod för, för det är inte sant.
Fru talman! Jag vill börja med att gratulera Elving Andersson. Jag tycker faktiskt att han i och med det här förslaget har fått igenom väldigt mycket av den borgerliga arbetsrättspolitiken. Jag vill också tacka Elving Andersson. Han har verkligen förmåga att tala klarspråk. Vad Elving Andersson sade här i talarstolen var ju att förändringen i fråga om företrädesrätten och minskningen av tolvmånadersregeln har kommit till för att arbetsgivare lättare skall kunna ersätta människor som har bristande kompetens med sådana som har en ny och fräschare kompetens. Tack för det klarspråket! Jag tror att vi alla är betjänta av just sådana tydligheter. Sedan har jag en fråga till Elving Andersson: Hur kan det här förslaget beskrivas som en kraftfull jämställdhetssatsning? Bl.a. JämO har ju pekat på att den försämrade företrädesrätten gör att kvinnor slås ut. Det gör också den lokala avtalsrätten. JämO säger dessutom att de fackliga förbunden centralt är bättre grindvakter när det gäller jämställdheten. Vi vet ju att detta ger ökade möjligheter till visstidsanställningar och missgynnar kvinnor och kvinnors anställningsvillkor. Har Elving Andersson inte läst det yttrandet? Har han inte tagit del av alla konsekvenserna här? Visserligen saknas i hela förslaget varje form av jämställdhetsanalys, vilket i sig är en brist. Men att gå så långt som att beskriva det här som en kraftig jämställdhetssatsning är något som jag skulle vilja att
Fru talman! Den vikariatsituation som i dag råder beskrivs ibland som ett vikariatträsk - inte minst inom den offentliga sektorn, inom vården. Människor, i första hand kvinnor, får ju där år ut och år in gå på det ena vikariatet efter det andra utan att ha chans till ett ordentligt jobb. Vidare gäller det deltidarna och deras möjligheter till företräde till mertid. Här har vi ett typiskt kvinnoperspektiv på dessa förändringar. Det är ingen tillfällighet att fackförbund som t.ex. Kommunal, som ju domineras av kvinnor, länge har krävt den här typen av förändringar. Jag har litet svårt att förstå resonemanget om att t.ex. den lokala förhandlingsrätten missgynnar kvinnor. Detta centralistiska elittänkande är mycket vanligt hos Vänstern. Det är bara centralt, i toppen på de fackliga organisationerna och möjligen också här i riksdagen som man begriper vad som är bäst för människor. Så fort vi släpper något lokalt och människor i samverkan lokalt ute på företagen skall förhandla fungerar ingenting längre. Jag tror att människorna ute på arbetsplatserna är lika måna om, och begriper, jämställdhetspolitik precis lika bra som Ingrid Burman och jag. Jag vågar ge dem chansen att ta det ansvaret.
Fru talman! Elving Andersson och jag har samma syn på vikariaten. När det däremot gäller de direkta försämringar som det här betänkandet innehåller just på jämställdhetsområdet - där det ju handlar om företrädesrätten, om den lokala avtalsrätten och om ökade möjligheter till visstidsanställningar - skulle jag önska mer utvecklade kommentarer. Låt oss titta på den lokala avtalsrätten. Det är inte bara jag som gör sådana påståenden som jag gör. Man har ju utrett vad som händer när lokala avtalsturlistor tecknas. Gravida och kvinnor i fertil ålder ställs åt sidan. Det finns forskning på detta område. Elving Andersson med sitt stora intresse för jämställdhetsfrågor borde känna till det. Vidare gäller det detta med fackföreningen och maktens arrogans - Kenth Pettersson, såvitt jag förstår. Jag tror att Elving Andersson behöver fundera litet grand över vad det innebär att tillhöra en fackförening. Varje månad bekräftar man sitt medlemskap med ganska mycket pengar. Det kostar minst 100 kr i månaden, ibland 200 kr, att vara medlem, att just vara företrädd. Det finns en demokratisk ordning, företrädesrätt, i den fackliga organisationen. Detta bekräftar varje medlem varje månad med mycket pengar. Du och jag däremot är demokratiskt valda. Ingen bekräftar oss förrän 1998. Detta tror jag att man skall beakta och ta till sig när man funderar över de fackliga organisationerna och den representativa demokrati som både Elving Andersson och jag försvarar.
Fru talman! Det är bara att konstatera att Ingrid Burman, jag och tydligen också Kenth Pettersson har helt olika tilltro till den lokala nivån. Jag har stor tilltro till den lokala nivån. Jag tror att de enskilda människorna i samverkan i lokala fackklubbar ute på företagen klarar det här på ett utmärkt sätt. Det gäller då även att tillgodose sina intressen, beakta rimliga jämställdhetsaspekter osv. Vi har alltså olika tilltro till den lokala nivån. Min tilltro till människorna i samverkan lokalt ute på företag eller på andra ställen är alltså mycket stark - till skillnad från hur det är med
Fru talman! Först ett konstaterande och sedan två frågor. Elving Andersson argumenterar på ett märkligt sätt här. I normala fall berömmer man sig av att ha fått god uppslutning bakom ett förslag som man presenterar. Men här konstateras det att eftersom alla är emot har vi nog rätt. Sedan till mina två frågor. Den första frågan är: Är detta den arbetsrätt som Centern i dag anser vara den som småföretagen behöver nu och för framtiden? Jag gör min tolkning utifrån vad Elving Andersson sade om att vi inte skall se några förändringar på det här området, utan här skall råda - för att använda ett populärt ord - stabilitet för framtiden. För tids vinnande skall jag avstå från att ställa min andra fråga.
Fru talman! Jag skall försöka svara lika kort som Göran Hägglund ställde frågan. Det är naturligtvis så att om vi från Centerns sida själva hade utformat den här arbetsrätten hade den sett annorlunda ut. Den hade också sett annorlunda ut om den socialdemokratiska regeringen själv hade utformat den. Men vi har båda tyckt att det har varit väsentligt att skapa just stabilitet och långsiktiga spelregler, och då får man ge och ta. Det var precis samma sak som vi fick göra på fyrpartiregeringens tid - då fick vi också ge och ta för att bilda majoriteter. Det har vi gjort nu också. Vi står till fullo bakom det förslag som vi har kommit överens om.
Fru talman! Skall man alltså tolka det som att denna kompromiss i dag är inlemmad i Centerns politik, och att detta är Centerns politik när partiet självt formulerar den? Fråga två: Skulle Elving Andersson i korta ordalag vilja beskriva den arbetsrätt som Centern företrädde före 1991 års val?
Fru talman! Historiska tillbakablickar skall vi kanske försöka hitta ett bättre valt tillfälle för att ägna oss åt än när kammaren är i tidsnöd. Den överenskommelse som vi har gjort med regeringen kring arbetsrätten står vi bakom. Vi tycker att det är ett bra förslag, och vi kommer inte att kortsiktigt medverka till att det rivs upp och förändras.

Fru talman! 1995 återställde Socialdemokraterna de borgerliga förändringarna i arbetsrätten. Regeringen utgick ifrån att parterna på arbetsmarknaden måste ges en chans att själva förnya arbetsrätten. Propositionen var då en viktig signal om att de förändringar som var motiverade att göra skulle inledas från likställda utgångspunkter. Som alla nu vet lyckades inte den tillsatta Arbetsrättskommissionen enas om konkreta förändringar. Men man lyckades med något annat, nämligen att visa hur viktigt det är att långsiktigt lösa frågan och skapa stabila spelregler. Regeringen kan inte blunda för att arbetsrättsfrågan har diskuterats utan framgång alltför länge. Vi kan inte fortsätta riskera att återställandet blir det enda som är stabilt. Det tjänar ingen på, varken anställda eller företagare. Alla behöver stabila spelregler. Alla behöver trygghet. Det är därför regeringen har gjort denna uppgörelse med Centern. Vi hoppades i det längsta att parterna själva skulle komma överens om nya, moderna och stabila regler. När det inte blev så kom frågan och ansvaret tillbaka till regeringen och riksdagen. Regeringen kan inte heller blunda för att arbetslösheten är vårt största samhällsproblem. Långt över 300 000 människor är öppet arbetslösa. Antalet människor som får allt svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden har ökat, och allra svårast är det för de unga. Regeringens förslag till ny arbetsrättslagstiftning halverar ingen arbetslöshet, men vi vet att förenklingar i anställningsformerna som gör det lättare att anställa människor skyndar på skapandet av nya jobb vid en konjunkturuppgång. Förändringar behövs som gör det lättare för framför allt små företag att växa. Vi har velat åstadkomma det utan att luckra upp grunderna i anställningsskyddet. Regeringen får inte blunda för att arbetsmarknaden har förändrats och att reglerna måste anpassas till nya villkor. Det spelar ingen roll vilken av arbetsmarknadens parter som vi lyssnar på. De säger samtliga att reglerna måste anpassas till en ny verklighet, men fack och arbetsgivare pekar delvis på olika lösningar. Jag är övertygad om att samtliga ställer upp på beskrivningen av att konkurrensen har hårdnat, att kraven på flexibilitet har ökat, att informationstekniken har utvecklats, att arbetsformerna har förändrats och att internationaliseringen har fördjupats. Det är helt enkelt ett annat arbetsliv nu än det var när lagstiftningen kring arbetsrätten i stora stycken kom till. Både företag och anställda upplever allt snabbare förändringar och ökad otrygghet, och lagstiftningen måste ta hänsyn till detta. Regeringen får heller inte blunda för att kvinnor har en utsatt situation på arbetsmarknaden. Den omfattande deltidsarbetslösheten är till stora delar ett kvinnoproblem, likaså det omfattande missbruket av rullande vikariatsanställningar. Sammantaget rör det sig om hundratusentals kvinnor - och förvisso några män - vars situation på arbetsmarknaden nu förbättras med regeringens förslag. Jag skall snart kort kommentera förslagets delar, men innan dess vill jag peka på de delar av lagen som vi inte har rört. Det är viktigt, tycker jag, för att få distans till höstens debatt om förslaget. Regeringens förslag bevarar anställningsskyddslagens fyra viktiga grundpelare. Vi bevarar kravet på saklig grund för uppsägning, vi rör inte turordningsreglerna, vi bevarar tillsvidareanställning som den normala huvudsakliga anställningsformen och vi bevarar rätten till återanställning. Ingrid Burman och Vänsterpartiet. Ni hävdar att regeringen nu, med hjälp av Centern, för en högerpolitik. Jag tycker att ni skall läsa Moderaternas partimotion mycket noggrant en gång till. Lyssna på vad Christel Anderberg och Moderaterna säger här i dag, inte för att ta till er det som sägs, men för att förstå vad som verkligen är högerpolitik. Det är deras politik som kan bli alternativet om vi inte löser frågan långsiktigt. Jag är lättad över att moderaterna är så tydliga i sin politiska ambition på det arbetsrättsliga området. Det blir enklare på det viset. Det som förs fram i deras partimotion är inga små justeringar av arbetsrätten för att anpassa den till ett förändrat arbetsliv. Deras alternativ är i stort sett att avveckla anställningsskyddet. Det gör det betydligt enklare att förklara den avgrund som skiljer regeringen från Moderaterna i denna fråga. Ingrid Burman! Gudrun Schyman sade i en artikel i Aftonbladet nyligen - Ingrid Burman sade det också nyss i denna kammare - att denna dag är en sorgedag för arbetarrörelsen. Vad skulle de då säga om Moderaternas förslag, som presenterats här i dag, varit verklighet? När jag läste Gudrun Schymans artikel, och när jag lyssnade på Ingrid Burman här i dag, kom jag att tänka på berättelsen om vallpojken som ropade att vargen kom. När sedan vargen verkligen kom var det ingen som trodde på honom. Till Christel Anderberg och Moderaterna vill jag ställa följande fråga: Har ni inte tagit del av den senaste tidens arbetsmarknadsforskning? Det finns inget stöd i den för er politik. Ni hittar inga argument där för att lägga LAS i malpåse. Det kommer inte fram fler jobb bara för att det blir enklare att säga upp människor. Tvärtom kan det leda till att nödvändiga investeringar i utbildning och kompetensutveckling minskar. Anställningstrygghet ger kreativa och ansvarstagande anställda. Godtycke ger det inte. Fru talman! Regeringen vill därför göra det lättare att anställa men inte att säga upp anställda. Det är den avgörande skillnaden mellan oss och Moderaterna. Den nya anställningsform som regeringen föreslår, överenskommen visstidsanställning, kommer att innebära en snabbare ökning av antalet nya jobb, främst i den privata sektorn. De nya uppsägningstider som regeringen föreslår kommer att göra det enklare för äldre arbetslösa att få jobb, utan att äldre med jobb får ett sämre skydd. Förslaget innebär också att det blir enklare och mindre riskabelt att erbjuda tillsvidareanställningar. Det blir effekten av att uppsägningstiden blir en månad under de första två åren av en anställning. Samtidigt som regeringen föreslår en förkortning av företrädesrätten till återanställning skall det också bli lättare att kvalificera sig till denna rättighet. Det gör vi genom att anställda föreslås kunna räkna in tillfälliga anställningar under tre år, i stället för som nu under två år. Det främjar anställningstryggheten för bl.a. tillfälligt anställda. Den ökade möjlighet till lokala kollektivavtal som regeringen föreslår är en anpassning till rådande praxis. Redan nu har de flesta LO-förbund lagt ut rätten att förhandla om turordningsfrågorna lokalt. Jag utgår från att man har gjort det därför att det fungerar bra. Regeringens förslag är neutralt till avtalsnivån och tvingar inte parterna att teckna avtal lokalt. Men vi ställer ett viktigt krav i vårt förslag till ny lag, och det är att det skall finnas ett avtal mellan en arbetsgivare som omfattas av centralt avtal och en facklig motpart. På vilken nivå parterna sedan väljer att hantera detta lägger sig inte lagen och regeringen i. Slutligen vill jag lyfta fram de två förslag som jag som jämställdhetsminister är mest glad över. Det är för det första den rätt till förtur för deltidsanställda som regeringen föreslår. Det förbättrar de deltidsarbetslösas situation avsevärt. För första gången har en svensk regering vågat sig på denna förändring. Och den har varit eftertraktad - tro mig! Vi stärker de deltidsarbetslösas ställning, men vi förbjuder inte deltidsarbete. Det är för det andra den gräns för vikariat som regeringen nu föreslår. Det är långtifrån ett slag i luften, som har påståtts. Vi sätter nu stopp för det missbruk av vikariat som under lång tid har skapat otrygga jobb för framför allt kvinnor. Mer än tre års vikarierande hos samma arbetsgivare under en femårsperiod skall ge en fast anställning. Lagen är mycket tydlig på den punkten. Detta är en uppgörelse som har förutsättningar att bli stabil och långsiktig. Den bevarar grunderna i anställningsskyddet. Den kan ge en snabbare ökning av antalet nya jobb. Den förbättrar villkoren för små företag. Inte minst stärker den kvinnornas situation på arbetsmarknaden.

Fru talman! Fram till 1970 hade Sverige under 100 år sett en enastående ekonomisk utveckling. I början av 1970-talet började alla de stora arbetsrättsliga lagsystemen se dagens ljus, bl.a. LAS och MBL. Sedan den tiden har det inte tillkommit ett enda nytt jobb netto i det privata näringslivet i Sverige, inte på 25 år. Och under samma period har Sverige halkat ned från delad andra plats till sjuttonde plats i välfärdsligan, och vi backar fortfarande. Jo, vi moderater tar del av mycken forskning. Så sent som i förra veckan lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag av en framstående nationalekonomisk forskare. Han hävdade att det fanns ett mycket tydligt samband mellan dessa två fenomen. Läser ni bara en typ av forskning i Rosenbad, eller har möjligen statsrådet hört liknande tongångar vid något tillfälle?
Fru talman! När den arbetsmarknadspolitiska debatten hölls i kammaren i somras varnade Göran Persson för att en halv miljon löntagare skulle komma att stå helt utan anställningsskydd om Moderaterna genomförde sina förslag till ny arbetsrätt. Efter att ha läst Moderaternas motion till det förslag som vi nu debatterar undrar jag om det inte skulle kunna bli ännu fler. Moderaterna är helt isolerade i arbetsrättsdiskussionen i dag. De står ensamma bakom den totala avreglering som de föreslår. Om Christel Anderberg tycker att det skall komma fler jobb i den privata sektorn, delar jag hennes uppfattning. Jag vill också att det skall komma fler jobb i den privata sektorn. Men jag undrar var Christel Anderberg hittar en grund för att man genom att stoppa hela LAS i malpåse skulle skapa den förutsättningen - något som Moderaterna kallar en krisåtgärd. Eller varför skulle det hjälpa om alla sympatiåtgärder förbjöds, om löneskillnaderna ökade eller om AD slopades? Var hittar ni en koppling mellan att det kommer fler jobb, såsom vi alla önskar att det skall göra, och en totalt avreglerad arbetsrätt, Christel Anderberg?
Fru talman! På de två minuter som nu står mig till buds hinner jag tyvärr inte besvara alla dessa frågor ingående. Jag undrar om Göran Persson i somras också sade någonting om de mer än en halv miljon människor som står inte bara utan anställningsskydd utan dessutom utan anställning. Jag kan ta exemplet Nya Zeeland. Finns det landet på statsrådets jordglob? Där hade man mycket av den svenska modellen, men så började en socialdemokratisk regering i början på 1980-talet en omfattande avreglering av arbetsmarknaden. Resultaten är spektakulära. På fem år har deras arbetslöshet sjunkit från 11 till 6 %. Det är en mycket starkt växande tillväxtekonomi. Hela landet sjuder av aktivitet och framtidstro. Dessutom visar opinionsundersökningar av olika slag att över 75 % av nyzeeländarna är mycket gladare och nöjdare med sin tillvaro såsom den ser ut i dag, jämfört med hur den var på den tiden när de levde med den svenska modellen.
Fru talman! Jag har en jordglob, och på den finns många länder, bl.a. Nya Zeeland. Jag har tittat på det förslag som tagits fram i Nya Zeeland, och jag har konstaterat att det skiljer sig mycket från det förslag som regeringen nu har presenterat i denna kammare. Jag tror inte på deras förslag. I Nya Zeeland är en lägre andel sysselsatta än här i Sverige i dag. Jag tror inte att vi alltid har de enda lösningarna för att få ned arbetslösheten, men jag tror inte heller att det är så enkelt att vi bara kan kopiera lösningar från andra länder och tro att de passar här. Jag önskar att någon av oss hade nyckeln till att få ned den höga arbetslösheten, men det verkar vara svårt. Vi är långtifrån ensamma i Europa och i andra delar av världen om att ha hög arbetslöshet. Jag tror också att debatten om arbetsrättens möjligheter att få ned arbetslösheten har blivit starkt överdriven. Det har varit övertoner i debatten, som har skapat oro och överdrifter. Från Vänstern har det hetat att förslaget är en ynkedom och en krigsförklaring mot facket, att det innehåller borgerliga förslag och går SAF till mötes. Det har varit krig och sorg på vänsterkanten, och Högern har inte varit bättre. Man har liknat Sveriges arbetsrätt vid den som Franco införde i Spanien. Svensk arbetsrätt är å ena sidan gjord för vackert väder, å andra sidan extrem, ociviliserad och stelbent, en black om foten, ett hån mot de arbetslösa och utan sans och vett. Jag tror att vi alla i denna kammare liksom alla på arbetsmarknaden, både de som har jobb och de som inte har jobb, tjänar på att vi gräver ned stridyxan och gemensamt försöker skapa stabila spelregler som kan hålla långsiktigt och som gör att våra svenska företag vågar växa och investera.
Fru talman! Statsrådet Messing har på ett pedagogiskt sätt tecknat en del av bakgrunden. Hon pekar ut de fyra hörnpelare som bär upp det som nu skall förändras och vara i förgrunden. Egentligen är det föga som kan hetsa upp. När det gäller saklig grund och förändring av rätt till återanställning ligger det nog ganska rätt, och det finns nog anledning att försvara det. Beträffande turordningen finns det väl än en gång anledning att erinra om att vid flertalet av de neddragningar som sker är ett flertal frikopplade från just turordningen. När det gäller tillsvidareanställningen och att det skulle vara det normala är problemet att det blir alltmer ovanligt, och det kan i sig vara ett problem. Det intressanta var väl egentligen det som Ulrica Messing inte sade. Jag försökte i mitt inledningsanförande att locka henne till att kommentera frågan om skadestånden för småföretagen som i och för sig har varit besvärande i de fall där det har blivit påföljd. Men ännu mer tror jag att det har varit psykologiskt hämmande därför att många fruktar att råka ut för mycket stora skadestånd för små förseelser. Jag tror att det skulle underlätta om Ulrica Messing redan nu ändå kunde antyda att en sådan fråga är på väg mot sin lösning. Det är inte någon tvekan om att det också handlar om att hantera den "stora" politiken, och jag återkommer till det stora besvär och bekymmer som nu råder när det gäller just den fördubblade sjuklöneperioden. Är Ulrica Messing beredd att fundera och möjligen ompröva, i likhet med vad Anders Sundström sade då han hade varit på småföretagarmöte?
Fru talman! Jag får tacka för att Elver Jonsson tycker att stora delar av förslaget inte är så tokigt. Det hade glatt mig mycket om Elver Jonsson också hade röstat för de delarna och ställt sig bakom en större enighet. När Elver Jonsson ställer frågan om skadeståndsreglerna vill jag bara peka på att det står i förslaget att regeringen skall se över skadeståndsreglerna och återkomma. Syftet med den översynen är att se om det går att åstadkomma regler där företagets ekonomiska förhållanden spelar in vid utdömandet av skadestånd. När vi har gjort den översynen lovar jag att återkomma.
Fru talman! Det sista inlägget tar jag som ett löfte, men vill ändå skicka med att det är angeläget att det sker med tempo och inte halas i långbänk. Visst är det tydligt att det kan råda väldigt stora spännvidder mellan vad en anställd och vad en småföretagare eller hantverkare kan ställas till svars för rent ekonomiskt. Den skillnaden är så överdrivet stor att den snarast måste åtgärdas. Ulrica Messing sade också att det väl inte är någon som har nyckeln till det här. Jag tycker att det är ett förnämligt uttalande som vi kan ta till oss. Ett av problemen var ju att socialdemokraterna i opposition trodde sig sitta med nyckeln i låset. Det skulle var så enkelt att om man bara skiftade regering så skulle problemen vara lösta. Nu har åtminstone statsrådet Messing upptäckt att frågan var svårare än så och det är en hygglig början. Jag tycker ändå att den ödmjuka tonen lovar gott inför framtiden, för här gäller det att kämpa med stora svårigheter. Inte minst de båda parterna på arbetsmarknaden kan vara tuffa att ta. Därför behöver vi ett regelsystem som just fastställer balanspunkten. Vi skall inte heller här "välja sida".
Fru talman! Jag vill bara vara tydlig i mitt svar till Elver Jonsson när det gäller översynen av skadeståndsreglerna. Det behöver inte nödvändigtvis handla om små och stora företag. Utgångspunkten i vår översyn skall vara att se om företagets ekonomiska förhållanden kan spela roll.
Fru talman! Jag har läst moderaternas förslag. Det är som vanligt ett förslag för att öka klassklyftorna, försvaga för löntagarna, bygga på starka individer och sedan låta de mer svaga grupperna hamna utanför. Och det är ju ingen överraskning. Det är en avgrund mellan Vänsterpartiet och Moderaterna. Vi vet hur det ser ut. Vårt bekymmer nu är att Socialdemokraterna har lagt ut en spång över denna avgrund genom det förslag som i dag ligger på riksdagens bord, och det bekymrar oss liksom stora delar av den svenska fackföreningsrörelsen. Jag är också förvånad över det återkommande talet om en stabil arbetsrätt. Hur stabil är den arbetsrätten? Har statsrådet Ulrica Messing någon gång funderat över om man skulle behöva bredda basen för att verkligen få en stabil arbetsrätt? Så till en annan fråga. Jag uppfattar att statsrådet säger att vi numera skall använda arbetsrätten som ett konjunkturpolitiskt instrument. Man vill påskynda, man vill förändra i arbetsrätten som man påskyndar nyanställningarna i en konjunkturuppgång. Det var en fullständig nyhet om hur synen på arbetsrätten är i så fall. Vi vet alla att moderaternas förslag innebär att 500 000 människor ställs utanför arbetsrätten. Det är förfärligt och bedrövligt. Jag delar statsrådets uppfattning i den frågan. Men hur många människor ställs utanför lagen om anställningsskydd i det nu liggande förslaget? Vi vet att bara i SIF:s avtalsområde lär det handla om 40 000 människor. Hur många handlar det om i stort? Det här är ett bekymmersamt läge.
Fru talman! Debattlusten är stor och debattiden ibland kort. Jag tycker att det är viktigt att ändå hyfsa debatten. Jag var tidigare inne på att jag tycker att det i debatten under sommaren har förekommit stora överdrifter. Jag tror inte att någon tjänar på det. Jag skulle vilja återge vad arbetsrättsprofessor Ronnie Eklund har sagt i en TT-artikel. Han säger att kritiken i själva verket är mycket skrik för litet ull. Anställningstryggheten vid uppsägningar och avskedanden har inte försämrats med det här förslaget. Den verkliga kärnan är orörd. Allt enligt Ronnie Eklund. Jag håller med honom. Tror Ingrid Burman verkligen själv att det här är högerpolitik? Är det högerpolitik att behålla turordningsreglerna? Är det högerpolitik att behålla återanställningsrätten? Är det högerpolitik att ha saklig grund som skäl för uppsägning, att sätta en gräns för vikariaten eller att göra en skärpning för dem som är deltidsarbetslösa? Om det är högerpolitik, Ingrid Burman, vad är då Moderaternas förslag? Ingrid Burman sade nyss att hon nog var den enda här som har fackets stöd. Jag tror inte det. Jag är själv kommunalare. I mitt förbund finns 530 000 kvinnor. På rapports sändningar i kväll var Kommunals förhandlingscef, Jan Sjölin, med och sade att förslaget inte har blivit berömt eftersom det är kvinnor och unga som tjänar på det. Tänk om det är så, Ingrid
Fru talman! Om det är så väl, låt oss i så fall glädja oss åt det. Vi har i vår motion lyft fram att vi tycker att det är bra steg man tar när det gäller deltids och vikariatsanställningar. Vi har också sagt att stegen kunde vara större. Jag måste ändå återkomma till en sak. Vad jag har sagt och vad som bekymrar mig är inte att regeringen för en moderatpolitik. Det har jag aldrig sagt. Men jag har sagt att det är en ideologisk förflyttning till höger. Det är faktiskt så att förslagen försämrar för ett stort antal löntagare och det är en realitet som man inte kan komma ifrån genom att berätta vad man inte gör. För mig är detta ett fullständigt nytt sätt att presentera politik, att säga: Men titta det här rör vi inte, och det här rör vi inte! Det intressanta i dag är att en socialdemokratisk regering försämrar lagen om anställningsskydd, något som också, det vet vi genom bl.a. JämO:s förträffliga remissyttrande, innebär att stora mängder kvinnor kommer att få det sämre på Sveriges arbetsmarknad. Hur många är de som missgynnas av förändrade regler i företrädesrätten? Hur många är det som missgynnas när man för ned den lokala förhandlingsrätten? De frågorna behöver man också lyfta upp. Måste ett förslag som innehåller förbättringar på vissa punkter för vissa grupper av kvinnor kombineras med försämringar för andra grupper av kvinnor? Om det är så vore det tragiskt. Jag vill ändå passa på att önska statsrådet en god jul. Måtte det nya året komma med många nya, goda vänsterinsikter!
Fru talman! När regeringen hade hearingen med arbetsmarknadens parter och gav dem en möjlighet att komma med synpunkter på den överenskommelse som vi och Centern hade gjort, pekade JämO på två saker i förslaget. Det var synpunkter som vi tyckte att hon hade rätt i, och vi skärpte skrivningarna på de två områden där JämO hade kritik. Vi satte en gräns för överenskommen visstidsanställning, så att vi inte riskerar daglönearbete. JämO pekade också på att med dagens arbetsrättslagstiftning finns det ibland en skillnad i hur man ser på jämställdhetsfrågorna på lokal respektive central nivå. Jag tror att både Ingrid Burman och jag som politiskt ansvariga och aktiva skall fundera på hur vi kan hjälpas åt i det här arbetet. Jag träffar regelbundet arbetsmarknadens parter centralt och pratar med dem om hur viktigt det är att driva ett jämställdhetsarbete. Jag tycker inte alltid att man centralt är så bra på det som man skulle kunna vara, utan man kan bli mycket bättre. Är det JämO:s uppfattning att facken lokalt är ännu sämre på att driva jämställdhetsarbetet tycker jag att vi gemensamt skall fundera över hur vi kan hjälpas åt att förändra detta. Jag lovar Ingrid Burman och företrädare för andra partier i denna kammare: En grindvakt för att jämställdheten inte skall slå en kil i det nya arbetsrättsförslaget skall inte bara JämO eller facken vara, utan också regeringen. Jag vill naturligtvis också passa på att önska Ingrid Burman en god jul.
Fru talman! Miljöpartiet har i sin motion begärt att man skall komplettera den överenskomna visstidsanställningen med två regler. För det första skall en arbetsgivare inte kunna byta personer på i huvudsak samma arbetsuppgifter. För det andra skall det införas en bortre gräns för alla slags visstidsanställningar, som innebär att en arbetsgivare inte kan undvika spärregeln genom att låta en arbetstagare hoppa mellan olika typer av visstidsanställningar. Om inte dessa regler införs kan effekterna bli mycket förödande för många branscher, bl.a. byggbranschen. Man kan där med hjälp av visstidsanställningar anställa per byggobjekt och behöver alltså inte använda sig av fasta anställningar.

Fru talman! Jag har läst Miljöpartiets synpunkter, och jag tycker att vi tar ett steg i rätt riktning med det här förslaget. Vi sätter en gräns för vikariat, och vi ger deltidsarbetslösa en möjlighet att med hjälp av lagen - många har tidigare haft den möjligheten via avtal - om de så önskar gå upp i mer tid. Den nya överenskomna visstidsanställningen som vi föreslår sätter vi också tydliga staket runt. Jag tycker att det är viktigt, eftersom jag inte anser att människor skall behöva gå på korta anställningar år ut och år in. Det är i stället tillsvidareanställningar som skall vara den huvudsakliga anställningsformen på arbetsmarknaden.
Fru talman! Varför då inte fullfölja detta hela vägen ut? Jag tror nämligen att det skulle göra att man fick förståelse för förslaget även från fackförbunden. När företrädesrätten minskas från tolv till nio månader kan gravida kvinnor kanske inte få en anställning igen. Tycker inte Ulrica Messing att föräldralediga kvinnor missgynnas på detta sätt? Jag tycker inte att det här är någon riktig jämställdhetspolitik. Den här förändringen slår speciellt hårt om man samtidigt utnyttjar möjligheten till kortare visstidsanställningar. Man borde verkligen tänka över det här, så att det inte slår så fel. Också jag vill önska statsrådet Ulrica Messing, liksom arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, en god jul och hoppas att statsrådet tar chansen att ta hand om sin lilla pojke också.
Fru talman! Vi skall följa utvecklingen av den nya anställningsformen enligt det förslag som arbetsmarknadsutskottet står bakom. Jag tycker att det här är ett bra beslut. Jag tror att man på det här viset också visar allvaret med vår förhoppning att den nya anställningsformen skall underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden om konjunkturen vänder utan att öppna för mer missbruk. Jag förstår inte riktigt det Barbro Johansson säger, att kvinnor som är föräldralediga skulle missgynnas av en kortare återanställningstid. Föräldraledighet, studieledighet eller ledighet för värnplikt är ju inte i dag en överhoppningsbar period. I sådana fall är det ju något man förlorar på som man inte har. Jag tror inte att jag riktigt har hängt med i hur Barbro Johansson har tänkt, men det finns alltså inte i dag någon möjlighet att ha föräldraledighet som en överhoppningsbar period. Naturligtvis vill också jag önska en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! I betänkandet En arbetsrätt för ökad tillväxt sägs att det främsta syftet med de föreslagna förändringarna är att underlätta nyanställningar och att därigenom minska arbetslösheten. Majoriteten anser att detta uppnås bäst genom att vi på ett antal avgörande punkter minskar löntagarnas trygghet och den fackliga organisationens möjlighet att agera. Socialdemokraterna och Centern - med gott stöd, får man väl säga, från övriga borgerliga partier - föreslår att det skall vara möjligt att träffa lokala kollektivavtal om avvikelser från anställningsskyddslagens regler. Detta förslag uppfattas naturligtvis som ett direkt angrepp på fackföreningsrörelsen. Tydligen anser regeringen att den fackliga organisationen är ett hinder i arbetslöshetsbekämpningen och inte tvärtom. I dag är det naturligt att låta klubbarna ta ett långtgående ansvar i förhandlingar med arbetsgivaren. Regeringens förslag har emellertid redan fått negativa konsekvenser. Flera fackförbund tvingas nu dra in möjligheterna till lokala uppgörelser, och senast har det varit Träindustriarbetareförbundet som har centraliserat förhandlingsrätten till sina avdelningar. Detta görs naturligtvis inte med gott hjärta utan för att undvika utpressningssituationer och en uppluckring av den fackliga solidariteten. Det är alltså inte nog med att förslaget om lokala kollektivavtal är ytterligt förvånande och dåligt. Det får dessutom omedelbara konsekvenser i fel riktning. Varför, Ulrica Messing, var det så nödvändigt att förstöra ett ganska väl fungerande system? Ibland sägs att förslaget har tillkommit efter påtryckningar från samarbetspartnern Centerpartiet. Hur ligger det egentligen till, Elving Andersson? Är det Centern som ligger bakom förslaget, eller hur är det? Överenskommen visstidsanställning är också ett överraskande förslag från den socialdemokratiska regeringen. För att underlätta nyanställningar föreslås att varje företag utan förhandling eller motivering skall kunna anställa upp till fem personer under en tid av tolv månader. Har Ulrica Messing tänkt på vilken dålig stämning detta kan skapa på arbetsmarknaden? Varför var detta förslag så nödvändigt? Redan i dag kan företagen anställa personer för viss tid, tilllämpa provanställning m.m. Skillnaden är emellertid att den fackliga organisationen deltar i diskussionen och dessutom kan ta till vara den provanställdes rättigheter. Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 4 är inget trevligt aktstycke. Det innehåller ett antal försämringar för löntagarna, och man måste väl ändå säga att spetsen är riktad mot den fackliga rörelsen. Den urholkade arbetsrätten skapar i sig själv inte ett enda nytt arbete. En konjunkturuppgång för hemmamarknaden skapar naturligtvis nya jobb oavsett om dessa är tillsvidareanställningar i vanlig ordning eller konstigheter som överenskommen visstidsanställning. Det är för mig fortfarande ofattbart att socialdemokratin slagit in på denna väg. Vill man få fart på nyanställningarna och bekämpa arbetslösheten finns det bättre och smakligare metoder. Man kan öka efterfrågan genom en offensiv fördelningspolitik. Man kan slopa arbetsgivarinträdet för mindre företag. Man kan påbörja en allmän arbetstidsförkortning, och man kan i alla fall snabbehandla förslaget från LO om att erbjuda alla löntagare som uppnått 60 år att gå i pension. Rimligen skall då de lediga jobben övertas av arbetslösa och ungdomar. Med min kännedom om de små och medelstora företagen är jag övertygad om att deras ägare tycker likadant. För seriösa företag är dagens arbetsrätt inget problem. Ulrica Messing har helt rätt när hon säger att de moderata förslagen till arbetsrätt är regeringens bästa stöd i dagsläget, för de visar att det finns värre förslag än de regeringen lägger fram. Borgerliga företrädare talar sig varma för att sänkta löner, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta bolagsskatter och ytterligare försämrad arbetsrätt skulle vara lösningen för att få en ökad sysselsättning. Man blir nästan kall när man hör Christel Anderberg ryta om "fackets privilegier". Flera gånger sade hon det. Detsamma gäller Elver Jonsson, som tydligen vill försämra arbetsrätten så långt att man skall kunna påverka lönebildningen. Den här borgerliga mytbildningen kan enkelt avvisas genom studier i omvärlden. I en av de mest dynamiska regionerna i Europa, där det i stället för arbetslöshet råder brist på arbetskraft och där per capita-inkomsten ligger i nivå med och över den svenska, har man faktiskt en företagsbeskattning som ligger högt över vår egen. Man har arbetskraftskostnader som i alla fall inte ligger under de svenska, och man har arbetsrättsliga regler som är hårdare och mer långtgående än de vi har just nu. Regionen i fråga är alltså Emilia, Romagna och Lombardiet i norra Italien, som näringsutskottet besökte i augusti. Det här europeiska exemplet borde ju anses viktigare än exempel från USA eller Nya Zeeland. Fru talman! Socialdemokratin har genom sina förslag berett vägen för en verklig offensiv mot fackföreningsrörelsen. Det kommer inte att finnas någon som helst spärr för en - eventuell, får vi väl säga - Jag vill därför avslutningsvis fråga Ulrica Messing och Sten Östlund: Är ni medvetna om de risker som finns med att ta den här vägen, nämligen att kommande regeringar kan ta det till intäkt för att komma ännu längre på en felaktig väg?

Fru talman! Med tanke på hur länge den här debatten har pågått och hur mycket som har sagts finns det egentligen ingenting att tillägga. Men jag skall ändå försöka dra mitt strå till stacken för att förlänga den här aftonen. Arbetsrätten är en väldigt central del av arbetsmarknaden, och lagen om anställningsskydd är en mycket viktig del i arbetsrätten. Därför är det lätt att förstå den debatt som vi har kunnat notera och delta i under de senaste månaderna. Men det jag tycker är litet trist är att den debatten inte har försökt skilja ut vad som är bra och vad som eventuellt skulle kunna vara ett problem i det förslag som vi nu har att behandla. Turordningsreglerna ligger fast. Jag vet, som facklig förtroendevald och facklig ombudsman, att det är den viktigaste delen i lagen om anställningsskydd. Turordningsreglerna återställdes av den socialdemokratiska regeringen, och turordningsreglerna ligger fast. Därmed förhindras att godtycke breder ut sig på arbetsmarknaden, det godtycke som var möjligt med de regler som gällde under den borgerliga regeringen. Vikariatsanställda kan se fram emot en möjlighet att få tillsvidareanställning, en möjlighet som är vida större sedan den här regeländringen har trätt i kraft än vad den är nu. Det kan heller inte vara någon nackdel att deltidsanställdas ställning stärks, att deltidsanställdas möjlighet att få mer tid på det här sättet flyttar fram sina positioner. Uppsägningstiden skall beräknas på anställningstid i stället för på ålder. Vi som har varit med ett tag vet hur svårt det är för alla som är över 45 år och har blivit arbetslösa att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Den arbetsgivare som anställer henne eller honom befinner sig nämligen ganska snart i en situation där det råder en uppsägningstid på sex månader. Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut i dag väljer man då ofta någon som har en kortare uppsägningstid. Det innebär att de nuvarande reglerna, på den nuvarande arbetsmarknaden med hög arbetslöshet, motarbetar den äldre arbetskraften. Skall vi ha lokala eller centrala förhandlingar? Precis som många tidigare har sagt är det i dag regel snarare än undantag på arbetsmarknaden att förhandlingarna sker på lokal nivå. Vi är många i kammaren som har egen erfarenhet av det här, och vi kan konstatera - precis som statsrådet sade tidigare - att det som nu sker i praktiken är att en tillämparpraxis läggs fast. Det är också så att om någon facklig organisation - eller flera, för den delen - tycker att detta inte är en acceptabel ordning har man möjlighet, precis som något eller några fack redan gjort, att bestämma på vilken nivå förhandlingarna kan ske. Därmed kan ingen skada vara skedd i det sammanhanget. Företrädesrätten naggar vi något i kanten - det skall vi inte sticka under stol med. Men då skall jag vara brutal och säga att alla vi som har erfarenhet av förhandlingar om uppsägningar och personalminskningar också vet att den arbetsgivare som har bestämt sig för att inte återanställa en viss person inte heller gör det utan låter tiden rinna ut. Om vi inte vågar erkänna detta antingen kan vi inte eller vill vi inte se verkligheten i vitögat. Men det finns en del i det här förslaget som det finns skäl att vara uppmärksam på, och det är den överenskomna visstidsanställningen. Det finns risker, i branscher med genomgående små arbetsplatser och där man inte har etablerat ett kunnande och en tradition, att det här skulle kunna missbrukas. Man kan peka på byggbranschen, handeln, hotell och restaurangnäringen osv. Samtidigt är det min erfarenhet att de allra flesta arbetsgivare faktiskt är väldigt seriösa och ambitiösa och vill uppfylla inte bara lagens och avtalens bokstav utan också deras intentioner. Vi bygger nu upp ett staket runt den överenskomna visstidsanställningen i form av den här referensgruppen. Med den sammansättning som den här referensgruppen får, med Jämställdhetsombudsmannen och med parterna, lyfter vi nu in de intressenter som har anmält oro och tvivel kring den här anställningsformen. De får på det sättet möjlighet att nära följa vad som händer. Jag är säker på att man kommer att säga ifrån omgående. Jag är också säker på att vi socialdemokrater omedelbart kommer att ta initiativ till att förändra detta, om det visar sig att det kommer att missbrukas. Jag är säker på att den socialdemokratiska regeringen och statsrådet Ulrica Messing också kommer att ta initiativ till en förändring om det visar sig att den här anställningsformen skulle missbrukas.
Fru talman! Man hör ganska tydligt från både Sten Östlund och Hans Karlsson att de har en ganska ordentlig ovilja mot det förslag som nu läggs fram och som vi skall rösta igenom. Man kan i och för sig ha stor förståelse för att de måste agera på något sätt och att de måste försvara de delar som är någorlunda vettiga. Men för att återgå litet grand till det Elving Andersson sade tidigare, nämligen att han ansåg att Centern har påverkat det här förslaget på ett betydande sätt, tycker jag att det vore intressant att få veta från Hans Karlsson om han tycker att detta är ett rent socialdemokratiskt förslag eller om det är väldigt påverkat av Centern.
Fru talman! Jag skulle vilja säga till Lennart Beijer att jag inte har deltagit i de här förhandlingarna. Jag har inte frågat ut förhandlarna om vem som är förälder till vilken del i förslagen. Jag konstaterar, och det är jag säker på att Lennart Beijer känner till mycket väl, att i förhandlingar ger man och tar. Man springer inte ut på gator och torg efteråt och talar om vem som är pappa eller mamma till vad i den slutliga överenskommelsen.
Fru talman! Nej, det tycker jag också är riktigt. Har man gjort upp en sak skall man stå för den. Det är därför jag har en viss förståelse för Hans Karlssons och andra socialdemokraters agerande. Ändå vore det intressant. När Hans Karlsson säger att man var tvungen att träffa en uppgörelse tycker jag att det hade varit mycket bättre om man hade kunnat göra upp om den nya arbetsrätten, en offensiv arbetsrätt, med Vänsterpartiet. Hur kan Hans Karlsson förklara att detta inte skedde?
Fru talman! Inte heller på den här punkten kan jag ge något svar, Lennart Beijer. Jag har som sagt inte deltagit i förhandlingarna. Men vi vet att Socialdemokraterna och Centerpartiet har samarbetat kring saneringen av Sveriges ekonomi och gjort det på ett oerhört framgångsrikt sätt. Det hade varit dumt att riskera det samarbetet genom att söka förhandlingar och uppgörelser i andra riktningar, eftersom det har visat sig, såvitt jag kan förstå, att Vänsterpartiet inte var intresserat av att närma sig det synsätt som finns inom socialdemokratin när det gäller behovet att modernisera arbetsrätten.

Fru talman! Eftersom det inte verkar som om vare sig regeringen eller utskottet i det här fallet har läst de remisser som har inkommit med anledning av det nya förslaget till arbetsrätt tillräckligt noga har jag satt upp mig på talarlistan för att ge kvinnorna en röst i riksdagen. Det handlar om kvinnorna, det handlar om jämställdheten och det handlar om den diskriminerande arbetsmarknaden. Jag tycker att det är synd att remissinstansernas arbete och åsikter inte tas bättre till vara när vi skall fatta viktiga beslut i frågor som inte bara rör principer, utan också människors direkta vardag. I stället för att nonchalera remissinstanserna skall vi ta till vara deras kunskap. De har på mycket kort tid gjort det arbete som utredningen borde ha gjort från början. Inte ens remissinstansernas yttrande har lett regeringen till att göra analyser av t.ex. könsperspektivet, som borde belysas. Men oavsett remissinstanser och opinion i samhället har regeringen i sina direktiv, t.ex. till alla kommittéer som skall tillsättas i Sverige, tanken om mainstreaming. I kommittédirektiven står det klart och tydligt "Förslag om ny eller ändrad lagstiftning skall också analyseras och redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv liksom förväntade effekter av olika budgetförslag för kvinnors och mäns levnadsförhållanden." Jag vill också påminna kammaren om att Sverige i Peking för bara drygt ett år sedan åtog sig att ha ett kvinnoperspektiv på alla politiska områden. Det finns naturligtvis fler åtaganden som den svenska regeringen har uttalat och ställt upp på. Hur många de åtagandena än må vara är det de konkreta besluten som betyder någonting för människors vardag, och där lyser tyvärr mainstreaming-perspektivet med sin frånvaro, även i det här betänkandet. Jag skulle vilja att riksdagens arbete utgick från att inga förändringar, framför allt inte av så viktiga områden som arbetsrätten, gjordes utan att man analyserar om det får konsekvenser för t.ex. jämställdheten. Om man finner att det får eller kan misstänkas få stora konsekvenser bör de här förändringarna inte godkännas utan att man har en debatt i frågan. Jämställdheten nämns i betänkandet som en viktig aspekt av arbetsmarknaden. Trots detta finns faktiskt ingen jämställdhetsanalys gjord, varken av de enskilda delarna i förslaget eller av helheten. Kampen mot arbetslösheten och diskrimineringen på arbetsmarknaden är båda prioriterade områden. Därför måste vi vara uppmärksamma så att sysselsättning inte prioriteras till priset av könsdiskriminering. Båda områdena måste prioriteras. Likaså får inte möjligheten att effektivt kontrollera reglerna för att motverka könsdiskriminering tas bort eller försvagas. Lagen om anställningsskydd tillkom på 70-talet, då en majoritet av arbetsmarknaden bestod av tillsvidareanställningar. Numera går trenden åt ett helt annat håll. Bland unga kvinnor är tillsvidareanställningar inte alls den vanligaste formen av anställning. Nästan hälften av de yngre LO-anslutna kvinnorna har tidsbestämd anställning i dag. Den andelen kommer enligt det här betänkandet att öka, trots regeringens uttalande om ökad jämställdhet i arbetslivet. Ökad användning av visstidsanställningar gör att man går miste om möjligheterna till insyn och kontroll av arbetsgivarens behandling av arbetstagare. Därför måste man överväga om förändringar i lagstiftningen på det här området bör kompletteras med hårdare lagstiftning på andra områden. T.ex. när det gäller lokala kollektivavtal som kan ingås måste vi ställa oss frågan om och i så fall hur förskjutningen till förhandlingar på mer lokal nivå påverkar skyddet mot könsdiskriminering. De lokala turordningsreglerna måste undersökas ur könssynpunkt, vilket inte är gjort i dag. Befintlig aktuell forskning säger att kvinnor behandlas sämre än män när man inte följer turordningsreglerna. Särskilt hårt drabbas föräldralediga och gravida kvinnor, därför att de har en mycket svagare förhandlingsposition. Enligt JämO är garantin för att könsdiskriminering är en aspekt som bevakas inte främst den lokala fackföreningen utan facket på förbundsnivå, vilket Ulrica Messing också tog upp tidigare i dag. Överenskommen visstidsanställning är ett av förslagen i betänkandet. När inga skäl behöver redovisas för anledningen till att provanställa eller varför ett vikariat inte erbjuds är det mycket svårt att komma åt eventuell diskriminering på arbetsmarknaden. Den nuvarande lagstiftningen kräver att skäl för dessa åtgärder skall redovisas. I förslaget finns heller ingen gräns för hur många enskilda överenskommelser om visstidsanställning som kan göras för varje enskild arbetstagare inom 12 Den nya tendensen i vår världsdel är en typ av just-in-time-anställningar. Den här typen av anställningar gäller främst kvinnor. Det är anställningsform som kräver att man även om man inte har jobb just för tillfället skall stå till förfogande om arbetsgivaren skulle ringa och erbjuda jobb för några timmar eller några dagar. Det förhindrar faktiskt de sökande att söka annat jobb. Också kombinationen med ett annat jobb förhindras, eftersom arbetstiden inte kan planeras i förväg. En sådan anställning är svår att förena med familj och barn. En sådan enkel sak som barnomsorg kan vara svårt, eftersom man periodvis inte kan uppvisa att man innehar en anställning. Samtidigt måste man hela tiden vara beredd att med kort varsel jobba. Då har de flesta antagligen ett akut behov av just barnomsorg. Samma problem gäller för socialförsäkringssystemen. Inte bara Vänsterpartiet utan även JämO Ulrica Messing nämnde företrädesrätt för deltidsanställda. Det är ett bra förslag. Vänsterpartiet har vid olika tillfällen tagit upp just detta i tidigare motioner. Det är naturligtvis så att deltidsanställda skall ha företrädesrätt till arbetstimmar inom arbetsplatsen när sådana finns. Vänsterpartiet skulle dock gärna ha sett att förslaget innefattar arbetsgivarens samtliga enheter på orten. Inskränkningen till driftsenheten är omotiverad. Med den försvinner mycket av den tänkta effekten av förslaget. Jag vill också nämna förslaget om bortre gräns för vikariat. En vikarie har enligt dagens regler företrädesrätt till återanställning som anställningen pågått i mer än 12 månader under den senaste tvåårsperioden. Kortare frånvaro kan få till följd att arbetstagare inte omedelbart är disponibel och därmed inte får vikariatet. Vid längre frånvaro som t.ex. graviditet eller föräldraledighet kan det innebära att arbetstagaren går miste om företrädesrätten och därmed en ny anställning. Vänsterpartiet menar att missförhållandet med rullande vikariat i kombination med olika typer av visstidsanställningar kan innebära att förslaget nog behöver förändras. Det finns många olika saker i förslaget som Vänsterpartiet inte ställer upp på. Med anledning av det jag tidigare sagt skulle jag vilja ställa en fråga till Ulrica Messing, en fråga som Vänsterpartiet väldigt ofta tvingas ställa, nämligen: Var är jämställdhetsanalysen? Var är kvinnoperspektivet? Var är den uppdelade statistiken där vi kan se hur de olika förslagen drabbar män respektive kvinnor? Är det inte så att regeringen själv har lovat detta? Jag undrar också varför man inte tillräckligt lyssnat på de remissinstanser som faktiskt gör det jobb som regeringen borde göra. Den sista frågan är: Hur kan Ulrica Messing som jämställdhetsminister släppa igenom en proposition som saknar just dessa perspektiv?

Fru talman! Jag är inte säker på att jag blev rätt förstådd i talarstolen. Det jag har talat om är kombinationen av olika typer av visstidsanställningar, nämligen den möjligheten man har att först ha vikariat och sedan provanställningar. Man kan gå vidare med visstidsanställning eller tillfällig anställning för att på så sätt komma undan dessa regler och på det viset också göra tidsperioden mycket längre än det som

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag är av den uppfattningen att det leder till en ny arbetsrätt som är bättre anpassad för den nya arbetsmarknaden. Fru talman! Jag gick upp i debatten med anledning av två motioner som jag har skrivit. Den ena är A225, vari yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till en lagstiftning mot diskriminering av homosexuella på arbetsmarknaden och att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om att ge Diskrimineringsombudsmannen möjlighet att hantera frågor som berör homosexuella på arbetsmarknaden. Jag har också skrivit en motion om en bättre lagstiftning mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Utskottet kommenterar inte ens motionernas innehåll. Man hänvisar bara till att regeringen skall bereda frågan. Fru talman! Jag tycker att det är märkligt att utskottet inte ens ägnar tid åt att kommentera motionernas innehåll. Dessa frågor har diskuterats väldigt länge i riksdagen. Frågan om diskriminering på arbetsmarknaden på etniska grunder är mycket viktig. Det är mycket märkligt att utskottet inte har någon åsikt i frågan.

Fru talman! I betänkandet behandlas regeringens proposition om ett extra kapitaltillskott till Amugruppen AB. Syftet är att förstärka den finansiella basen i bolaget. Man säger att åtgärden är nödvändig för att säkerställa bolagets fortbestånd fram till dess att beslut kan fattas om den framtida verksamheten. Allvaret i situationen understryks, som framgår av texten, av att styrelsen beslutat om upprättande av kontrollbalansräkning. Regeringen bedömer att bolaget omedelbart måste tillföras kapital. I klartext: Staten rycker ut med 600 miljoner kronor för att rädda bolaget undan konkurs - en synnerligen akut åtgärd. Det sägs också att en analys håller på att tas fram som skall presenteras för ägaren, staten, före årsskiftet. Senare skall regeringen återkomma med en plan för en långsiktig lösning. Genomförandet av denna plan kan komma att kräva ytterligare kapitaltillskott av staten - hur mycket återstår att se. Vad vi i dag har att ta ställning till är ett kapitaltillskott på 600 miljoner kronor; detta utan någon ekonomisk analys. 1993, när Amu-gruppen bolagiserades, var vi moderater positiva till detta, men enbart mot bakgrund av att vi såg det som ett första steg i rätt riktning - dvs. att genom en bolagisering förbereda en successiv utförsäljning, en möjlighet att öppna för andra intressenter. Konkurrensen främjades. Att bolagisera Amu-gruppen var därför naturligt. Myndighetsformen kunde inte längre försvaras. Som alla vet har Amu-gruppen varit, och är, starkt beroende av arbetsmarknadspolitikens utformning. 80-90 % av bolagets intäkter kommer direkt eller indirekt från Arbetsmarknadsverket. När utrymmet begränsas för framför allt den kvalificerade utbildningen drabbas naturligtvis Amu-gruppen. Detta självklara samband tycks regeringen ha förbisett i budgetarbetet. Det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen inte tidigare reagerat och begärt den analys som nu i all hast skall tas fram, efter det att riksdagen måst ta ställning till de 600 miljonerna. Det är inte bra! Amu-gruppens prekära situation måste ha varit känd under en längre tid och inte enbart utifrån budgetförutsättningar som tas i dag. Bolagets förutsättningar att hävda sig på marknaden har ifrågasatts och brister i skötseln påtalats. Regeringen har uppenbarligen inte lyckats dra de rätta slutsatserna av sin egen politik och har brustit i sitt ägaransvar, vilket lett till att vi nu har hamnat i en icke önskvärd omvänd beslutsordning. I vår reservation framför vi denna kritik mot regeringens sätt att hantera den uppkomna situationen. Vi anser att regeringen har reagerat för passivt. Inte heller tycks regeringens förlängda arm i styrelsen ha varit tillräckligt uppmärksam. Sammantaget bekräftar detta, enligt vår mening, att det inte finns skäl att avvakta en plan för bolagets långsiktiga utveckling. Ytterligare dröjsmål innebär bara en risk för större förluster och en onödig osäkerhet för personalen. Vår grundinställning är känd: att staten i princip inte bör äga företag. Statligt ägande är svårt att förena med en sund och rättvis konkurrens. Det är självklart att Staffan Marks konsult och utbildningsföretag i Falun känner sig maktlöst när Amu-gruppen dumpar priserna för att höja dem när ordern är inkasserad. Staffan Mark och många med honom kan inte liksom Amu-gruppen räkna med kapitaltillskott från staten. Han är helt beroende av banken samt av att jobba ihop till täckning för sina kostnader och generera ett överskott, så att hans företag kan leva vidare och, förhoppningsvis, expandera. Det är normaltillståndet för de flesta företagare, stora som små. Staffan Mark är inte det enda exemplet. I Norrköping dumpar AMU priset med skattepengar. Utan jobb då utbildare byts, lyder en rubrik. Nyköping byter utbildare, och 75 elever svävar i ovisshet om hur det blir med en utbildningsplats efter jullovet. Ett konkursmässigt statligt bolag slår ihjäl ett friskt företag med hjälp av skattepengar, säger Thomas Malm - arg anställd på Puhab, ett industritekniskt utbildningsföretag. Ingenting förvånar, är den bittra kommentaren. "Man blir bara matt och trött". Detta säger Micke Jag kan förstå de här människornas upprördhet. Fru talman! Som vi ser saken finns det inte något skäl till att staten skall äga ett utbildningsföretag av Amu-gruppens slag. Vi anser att de 600 miljonerna bör användas till en likvidation under ordnade former. En kompetent likvidator bör svara för avvecklingen. Fordringsägarna skall hållas skadeslösa. Leverantörerna skall få fullt betalt och verksamheter som har överlevnadskraft säljas till anställda eller andra intresserade utbildningsanordnare. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag blir rätt så upprörd när jag hör Moderaternas företrädare tala på det här viset. Först och främst räcker inte 600 miljoner kronor till en likvidation. Det här är pengar för att rekonstruera ett bolag. Det var ni, under ledning av Carl Bildt, som satte det på bolag. Det var ni som därmed jämställde detta med det privata näringslivet. Det var ni som placerade en ledare för det här bolaget som inte klarade sin uppgift. Det är historien och det arv som vi har fått ta över. Det är det arvet som jag nu har försökt att rekonstruera. Jag har bytt ut styrelsen. Jag har bytt till en ny kompetent ordförande. Styrelsen har anställt en ny VD. Både styrelsen och VD är numera mycket kompetenta och har mitt alldeles fulla förtroende. Det är min förhoppning att de nu skall få arbeta i fred. Då kommer de att göra en bra rekonstruktion av detta bolag, till gagn för arbetsmarknadsutbildningen i
Fru talman! Ja, arbetsmarknadsministern, det var vi som under den borgerliga regeringens tid lade fram propositionen. Jag har gått tillbaka till det betänkande som då behandlades här i riksdagen och kan konstatera att det inte finns någon invändning från den dåvarande minoriteten. Vi, liksom den dåvarande minoriteten, tyckte uppenbarligen att det var ett steg i rätt riktning. Att det nu kommit till en ny styrelse, som tydligen inte har lyckats så mycket bättre, gör inte saken från vår synpunkt bättre. Jag hoppas att den nya VD:n, med tanke på den lön som han har, är kvalificerad.
Fru talman! Jag blir rätt så upprörd när Anna Åkerhielm talar om en ny styrelse som inte tycks vara mycket bättre. Hur vet Anna Åkerhielm detta? Återigen vill jag säga att den nya styrelsen under den nya ordföranden, som har anställt en ny VD, är mycket kompetent och har mitt stora och fulla förtroende. Jag är övertygad om att den kommer att klara detta på ett betydligt bättre sätt än den ledning som den tidigare, borgerliga, regeringen tillsatte.
Fru talman! Det tycks finnas en viss tveksamhet i utskottet trots allt, eftersom utskottet begär att Riksdagens revisorer skall undersöka hur Amu-gruppen har hamnat i nuvarande situation.

Fru talman! Riksdagen beslöt 1993 att den dåvarande Amu-gruppen skulle ombildas till ett aktiebolag. Det skedde på Amu-gruppens egen begäran. I propositionen framhölls att koncernen till en början skulle vara ett statligt bolag, men att man därefter skulle pröva om bolaget kunde privatiseras. Så beslöt riksdagen, och det dåvarande arbetsmarknadsutskottet var enigt i sitt betänkande. Dessvärre har inte några steg i denna riktning hittills tagits. Amu-gruppen AB anordnar arbetsmarknadsutbildning. Det är främst Arbetsmarknadsverket som upphandlar utbildning från bolaget. Bolaget har emellertid successivt tappat marknadsandelar till olika utbildningsföretag men har fortfarande en hög marknadsandel inom vissa yrkesutbildningar. Den yrkesutbildning som man erbjuder är dyr, men det har visat sig att omkring 70 % av kursdeltagarna får ett jobb direkt efter avslutad utbildning. Tyvärr har de senaste årens förändringar i arbetsmarknadspolitiken inneburit att allt färre har fått den utbildning som Amu-gruppen har erbjudit. Upphandlingen sjönk under förra året med 1,6 miljarder kronor. För 1997 kommer AMS med det ökade volymkravet och med mindre pengar att tvingas satsa på billig utbildning i första hand. Kapitaltillskottet 600 miljoner kronor kan ses som att regeringen ger med den ena handen och tar tillbaka mer med den andra. Vi vill dock med skärpa framhålla att arbetsmarknadsutbildning borde inriktas på utbildningar som visserligen är dyrare men av hög kvalitet, eftersom de lättare leder till jobb. Ett par belysande exempel på detta är kylmontörutbildningen i Gävle och styckmästarutbildningen i Eskilstuna. Tyvärr kan vi nu se att politiken leder i motsatt riktning. Men det är inte enbart en förändrad arbetsmarknadspolitik utan också ledningen och styrelsen i Amugruppen som har del i de här problemen. När bolaget bildades tydliggjordes det att man skulle verka under samma villkor som andra icke statligt ägda utbildningsföretag, och det dåvarande arbetsmarknadsutskottet framhöll vikten av att ägaren aktivt skulle medverka till en fortsatt utveckling. I dag finns det anledning att fråga sig om ledning och styrelse har lyckats med detta, eftersom man fortfarande sitter fast i långa hyresavtal och dyrbara investeringar inte har lett till önskade intäkter. Det är också tydligt att kommunikationen mellan regering och bolag varit bristfällig. Hade en ömsesidig information funnits borde en anpassning av verksamheten kunnat göra att ett hot om likvidation hade undvikits. Vi vill från Folkpartiets sida påpeka att det som nu händer med Amu-gruppen AB illustrerar problemet med stats och kommunalägda bolag. Man undviker konkurser, och det ger dessa företag bättre konkurrensförutsättningar än andra på marknaden. Fru talman! Det är viktigt att det finns ett brett utbud av utbildningar för vuxna som vill höja sin kompetens så att man hittar ett nytt arbete. Det är, och bör även fortsättningsvis vara, ett viktigt inslag i den statliga arbetsmarknadspolitiken att finansiera sådana utbildningar. Däremot behöver dessa utbildningar inte anordnas av staten. Det är oacceptabelt att ett företag som konkurrerar med andra utbildningsanordnare lever vidare med skattesubventioner. Vi accepterar trots detta nu ett kapitaltillskott på 600 miljoner kronor, därför att företagets problem på kort sikt inte går att lösa på annat sätt. Andra alternativ hade lett till att staten ändå hade fått motsvarande kostnader. Nu kan Amu-gruppen AB avvecklas under ordnade former så att inte elever eller leverantörer drabbas, och de intentioner som fanns om en privatisering när bolaget bildades kan uppfyllas. Vi vill därför att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag om en utförsäljning av Amu-gruppen. De delar som andra utbildningsföretag gör bättre knoppas av i första hand, och de exklusiva delar som man är relativt ensam om på marknaden effektiviseras och kommer i nästa etapp. Det är viktigt att signalerna om omstruktureringen av företaget kommer snabbt så att företaget inte åderlåts på kompetent personal. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Nu skall vi fatta beslut om ett kapitaltillskott till AMU på 600 miljoner kronor. Anledningen är att AMU har förbrukat kapitalet och håller på att gå i konkurs. Vi tycker att det är ganska uppseendeväckande att man har låtit det här gå så långt. Det här sänder ut starka signaler om att det måste finnas inkompetens i styrelse och företagsledning, men också att det måste råda oklarheter i statens ägarroll och i regeringens handläggning. Det är uppenbart att den här krisen inte kan ha kommit som en överraskning för någon. Revisorer har påpekat att det är kris, och vi har sagt att det inte håller att man drar ned på pengarna till arbetsmarknadsutbildningen. Det har ju varit underlaget för AMU:s verksamhet. Vi har också pekat på att den indragning av 3 miljarder från arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen gjorde i våras skulle drabba både de arbetslösa och utbildningarna. Det har alltså sänts ut signaler från många. Vi anser att det är helt uppenbart att regeringen har bäddat för denna bekymmersamma situation och att man borde ha haft insikt om vilka konsekvenser det här borde få. Vi tycker att det finns fullt av underlåtenhetssynder i det här ärendet. Men nu kommer regeringen, i ett mycket akut läge, och begär 600 miljoner, och naturligtvis skall vi tillstyrka det. Men det finns ett problem. Pengarna skall tas från arbetsmarknadspolitiken igen, och det är inte bra. Det går inte heller att exakt utläsa, vare sig i regeringens proposition eller i utskottets betänkande, var man hämtar de 600 miljonerna. Det är bra att arbetsmarknadsministern är här i kväll, därför att då kanske vi kan få mer konkreta besked i den frågan. Det vore ett anständigt underlag att ha för riksdagen, även om timmen är sen. Vi menar alltså att det inte är rimligt att återigen minska de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och ta de 600 miljonerna där, utan vi måste hitta andra pengar till det. Vi menar också att det är viktigt att för framtiden fortsätta att värna arbetsmarknadsutbildningen och se till att den har en kvalitet, men då krävs det både resurser i pengar och ett bibehållet aktivt AMU, som kan garantera den här kvaliteten. Då blir det bekymmer. Om vi tar pengar från arbetsmarknadspolitiken till AMU blir AMU kvar, och det är ju bra. Men vem skall upphandla, om vi plockar pengar från arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Vi tycker att förslaget om finansieringen är ogenomtänkt. Vi tycker också att det finns all anledning att kommentera AMU:s chefslöner igen - vi har gjort det förr. Att ett företag med uppenbara ekonomiska problem, som hotas av konkurs och som säger upp människor på löpande räkning går ut och rekryterar en chef som får en lön på 160 000 kr i månaden, dvs. nästan 2 miljoner kronor per år, är uppseendeväckande. Det här är ett bolag där regeringen utser styrelse, och efter det att riksdagen har uttalat sig om orimliga chefslönenivåer i statliga bolag. Det förtjänar också att omnämnas att AMU finns på den skammens lista som Finansdepartementet har presenterat över statliga bolag som har pensionsavtal, s.k. fallskärmsavtal, som bryter mot de statliga rekommendationerna. Vi menar att detta sammantaget borde göra att en kommission tillsätts som ser över vad som har hänt och utreder det hela. Vi har fått avslag på det förslaget. Vi menar också att riksdagen borde ge riktlinjer inför den översyn som nu pågår. Då handlar det om att garantera ett statligt huvudmannaskap, om att garantera kvalitet i utbildningen och om att garantera en regional spridning, så att AMU finns där man mest behövs, dvs. där arbetslösheten är hög och där det finns behov av utbildning. Det här kan bara ett statligt huvudmannaskap garantera. Vi tycker att riksdagen skulle ha lämnat ett sådant uppdrag. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga reservationer som Vänsterpartiet har lagt, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet kommer inte att gå emot förslaget om kapitaltillskott till Amu-gruppen. Men vi är kritiska till hanteringen. Regeringen föreslår att 600 miljoner anslås på tilläggsbudget till det helstatliga företaget Amugruppen AB, och pengarna skall då användas som kapitaltillskott eller till andra åtgärder i syfte att stärka den finansiella basen i företaget, som annars hotas av konkurs. Minskade statliga köp av arbetsmarknadsutbildning från företaget har medfört förlust för Fru talman! Miljöpartiet är starkt kritiskt till regeringens hantering av arbetsmarknadspolitiken. Amugruppens arbetsmarknadsutbildning har blivit lidande av tidigare ej förutsedda neddragningar. Samtidigt är staten ägare till företaget, och därmed är regeringen också ytterst ansvarig för att se till att det fungerar på ett bra sätt. Uppenbarligen har Amu-gruppen misslyckats med att planera och genomföra sin verksamhet på ett ekonomiskt riktigt sätt. Kasten har varit många och tvära. Det är uppenbart att arbetsmarknadspolitiken inte kan lösa problemen med den höga arbetslösheten. Det krävs verksamma åtgärder, som t.ex. sänkta arbetstider, sänkta skatter på arbete och i stället en höjning på miljörelaterade skatter. Vidare måste de små och medelstora företagens möjligheter förbättras. Fru talman! Vi är mycket tveksamma till att acceptera regeringens förslag om kapitaltillskott till AMU på det underlag som nu finns. Risken måste anses vara stor att ett sådant tillskott följs av ytterligare behov av tillskott eller andra kostnader för staten. På nyheterna i dag säger man att det kommer att behövas ytterligare kanske 2 miljarder kronor för att klara Å andra sidan är krisen för företaget akut. En konkurs bör undvikas, med hänsyn till såväl studerande och fordringsägare som framtida behov av en väl fungerande arbetsmarknadsutbildning. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 3. Men jag känner också sympati för den reservation som kd har lagt fram om en rymlig lönenivå. Vi är tillsammans med Vänsterpartiet också med på den reservationen om en rimlig lönenivå för de ledande befattningshavarna i Amu-gruppen.

Fru talman! Regeringen har kommit till riksdagen och bett om ett kapitaltillskott till Amu-gruppen för att undvika att företaget kommer på obestånd. Den akuta ekonomiska situationen för företaget har uppenbarligen upptäckts på ett sent stadium, eftersom ingenting antyddes i budgetpropositionen, som presenterades så sent som den 20 september. I tidningsintervjuer sade sedan arbetsmarknadsministerns statssekreterare, som sitter med i Amugruppens styrelse, att regeringen skulle ordna kapitaltillskott för att förhindra en konkurssituation. Därefter kom regeringen med sin proposition i frågan. Fru talman! Det finns all anledning att rikta kritik mot regeringens hantering av den här frågan. Men, fru talman, vi i Kristdemokraterna har inte avvisat kapitaltillskott. Däremot har vi ställt fyra förslag i vår motion. Utskottet har gått oss till mötes i tre av dessa frågeställningar. För det första skall Riksdagens revisorer nu skyndsamt granska regeringens hantering av Amugruppen och den uppkomna situationen. Det är bra. För det andra skall regeringen redovisa hur man finansierar kapitaltillskottet och vilka konsekvenser det får på andra områden. Det är ju vad vi har önskat. För det tredje skall regeringen utan dröjsmål inför riksdagen redovisa sin syn på Amu-gruppens fortsatta verksamhet. Det är också vad vi vill. Men på den fjärde punkten, fru talman, orkar inte utskottsmajoriteten följa upp sin egen tidigare fastlagda linje. Det handlar om lönenivån för ledande befattningshavare i statliga företag. Den 2 maj beslutade riksdagen om ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet om att strama upp regeringens verksamhet vad gäller fallskärmsavtal och lönesättning. Vi skrev bl.a. så här: För staten som arbetsgivare är det särskilt viktigt att föregå med gott exempel och att avtal om löner och andra förmåner som träffas med ledande befattningshavare på statliga myndigheter och i statliga företag ligger på en rimlig nivå. Det här upprepas också i det betänkande som vi strax skall rösta om. Men frågan är ju varför majoriteten inte fullföljer sin linje och nu konstaterar att regeringen inte lever upp till riksdagens beslut. Arbetsmarknadsministern, som nyss var här, har sagt att Amu-gruppens chefslön inte är rimlig. Arbetsmarknadsutskottets ordförande har instämt. Vad är då problemet? Varför vill inte vare sig regeringen eller utskottsmajoriteten göra någonting åt situationen? Varför skall vi inte kunna markera i samband med det här kapitaltillskottet att vi från riksdagen faktiskt förväntar oss att de statliga företagen lever upp till de beslut som fattas här? Det borde vi göra, särskilt mot bakgrund av att ministern som har ansvaret för verksamheten har uttalat att det här icke är en rimlig lönenivå och därmed att man inte lever upp till riksdagens beslut. Om vi inte fullföljer det här, om riksdagens uttalanden inte efterlevs, blir det enbart tomma ord. Är det så vi skall ha det? Jag för min del tycker inte det. Kristdemokraterna tycker inte det. Vi borde därför i samband med det här kapitaltillskottet markera att också Amu-gruppen bör leva upp till riksdagens beslut. Jag yrkar därmed bifall till reservation 8.

Fru talman! Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, vilket i grunden har förändrat förutsättningarna för Amu-gruppens vidare utveckling. Tidigare satsade regering och riksdag stort och framgångsrikt på yrkesutbildning. Det var en annan tid, med få arbetslösa. Man gick en utbildning, och sedan fick man jobb. Det har sedan skett stora förändringar på arbetsmarknaden under mycket kort tid. Kunskapsföretagen har växt fram. Enklare jobb försvinner, och de nya jobb som kommer till ställer större krav än de jobb som fanns tidigare på en högre grundutbildning. Fler människor konkurrerar på arbetsmarknaden för att få de lediga jobb som finns. Det gör att arbetsgivare kan ställa betydligt högre kompetenskrav på alla sina medarbetare. Vi är därför i stort behov av att höja hela nationens grundkompetens inför framtidens jobb. Utifrån denna förändring på arbetsmarknaden har regeringen och riksdagen bestämt sig för att satsa på längre kompetenshöjande utbildning såsom gymnasium och högskola. 100 000 gymnasieplatser för arbetslösa och 30 000 extra högskoleplatser är exempel på den här satsningen. Det är med andra ord fråga om en ändrad användning av tillgängliga resurser för en bredare grundkompetens för fler. Det innebär i sig naturligtvis inte att det inte finns ett behov av den kvalificerade yrkesutbildning som Amu-gruppen kan ge. Ett sådant behov finns i allra högsta grad, framför allt när det gäller de s.k. flaskhalsutbildningarna, dvs. den yrkesutbildning som vi i dag har brist på. Detta skall vi naturligtvis använda Amu-gruppen till även i fortsättningen. Men med en så förändrad arbetsmarknad, med andra behov och andra prioriteringar på hela utbildningsområdet, blir det naturligtvis mindre resurser över till arbetsmarknadsutbildning och till AMU:s verksamheter. Fru talman! Detta föranledde att styrelsen och företagsledningen på försommaren tog initiativ till ett omfattande förändringsprogram i syfte att kunna möta förändringar på marknaden genom bättre och tydligare affärsstrategier, ökad produktivitet och en effektivare organisation. När förändringsarbetet startade gjordes bedömningen att arbetsmarknadsutbildningen skulle motsvara en marknad på totalt ca 3,2 miljarder för yrkesutbildning. Men med den för närvarande höga arbetslösheten, och därmed många människor i olika åtgärder, kommer inte AMS att under 1997 ha resurser för inköp av en så stor volym av arbetsmarknadsutbildning, vilket kommer att inverka på Amugruppens verksamhet. Bolagets prognosticerade resultat för år 1997 beräknas nu till en förlust på 630 miljoner kronor. Utifrån detta bedömer styrelsen och koncernledningen att de tidigare planerade åtgärderna inte är tillräckliga. En drastisk reduktion av kostnaderna är nu nödvändig. Redan höga grundkostnader i kombination med drastiskt sjunkande intäkter leder till ett akut likviditetsproblem, vilket inträder under 1997 om inga åtgärder vidtas. Fru talman! Amu-gruppen AB är den i särklass viktigaste anordnaren av upphandlad arbetsmarknadsutbildning. Gruppen har en unik kompetens avseende kvalificerad yrkesutbildning, som är oerhört viktig att bevara. Dock måste det ske en anpassning till det behov av arbetsmarknadsutbildning som nu finns. Det innebär därmed stora omstruktureringar. Marknadens reaktion på uppgifterna om Amugruppens svårigheter är av största betydelse för möjligheterna att driva verksamheten vidare under en omstruktureringsfas. Ett omedelbart agerande från ägaren - staten - är därför nödvändigt för att möjliggöra fortsatt verksamhet i bolaget. Regeringen, liksom utskottsmajoriteten, bedömer det därför nödvändigt med ett ägartillskott på 600 miljoner kronor för att återställa aktiekapacitet och säkerställa bolagets likviditet. Medelstillskottet finansieras genom indragning av icke intecknade reservationer på åtgärdsanslaget under 1996. Fru talman! Nu krävs en grundlig analys av bolagets framtida förutsättningar. I denna analys måste koncernens alla verksamheter, möjligheter och förutsättningar på marknaden gås igenom. En sådan analys pågår, och regeringen återkommer till riksdagen med en plan till en långsiktig lösning på Amu-gruppens framtida verksamhet i fråga om kapitalstruktur, verksamhetsinriktning och associationsförhållanden. Jag vill också i det här anförandet bemöta Dan Ericsson och Ingrid Burman i fråga om det här med chefslöner. Jag tycker att utskottet väldigt tydligt har markerat att vi inte tycker att AMU-chefen har en skälig lön. Vi tycker inte om oskäliga löner, och det står väldigt tydligt i betänkandet. Dessutom har Finansdepartementet och finansministern vidtagit kraftfulla åtgärder och i veckan deklarerat att man är skyldig att följa de regler och riktlinjer som regering och riksdag har fastställt. Man ger bolagsstyrelser och statliga verk möjlighet att under ett år förhandla om eller vidta åtgärder, men efter ett år kommer man att följa upp det här och förutsätter att det då har skett förändringar. Jag vill peka på att det har kommit till min kännedom att AMU:s nuvarande styrelse har börjat ta tag i de här problemen. Man har t.ex. börjat med den förre chefen, alltså den chef som tillsattes av den borgerliga regeringen, som har flera typer av fallskärmar. Här ser man nu över situationen och försöker omförhandla för att anpassa till de åtgärder som både regering och riksdag har krävt. Det här tycker jag är bra. Det är viktigt att vi markerar att det inte är rimligt med vare sig oskäliga fallskärmsavtal eller oskäliga löner. Med detta som bakgrund, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.
Fru talman! Egentligen är timmen så sen att jag inte borde uppta kammarens tid, och egentligen är frågan så stor att den vore värd en annan behandling. Men jag kan ändå inte låta bli att säga detta. Det är inte så att vi inte är medvetna om att riksdagen en gång har uttalat att det inte skall finnas orimliga löner. Nu avser man att göra ett väldigt lågmält uttalande igen. Men det här hjälper ju inte när de statliga bolagen, trots riksdagens uttalanden till regeringen, går ut och anställer till dessa löner. Trots att det faktiskt är regeringen som utser denna styrelse borde man ta konsekvenserna av att riksdagen en gång har uttalat att så här skall det inte vara. Det kan inte vara rimligt att man ett år säger: Det här är orimligt. Nästa år säger man: Det här är orimligt. Sedan går arbetsmarknadsministern ut i massmedierna och säger: Det här är orimligt. Utskottets ordförande går ut i massmedierna och säger: Det här är orimligt. Och så gör man inget mer! Jag delar Sonja Franssons ambition, och jag delar åsikten att det här faktiskt är orimligt. Men jag tycker dessutom att man skall göra någonting åt det orimliga!
Fru talman! Jag håller med Ingrid Burman om att man skall göra någonting åt det här. Jag förväntar mig, precis som finansministern sade i veckan, att man kommer att göra någonting åt det. Det handlar om styrelsernas ansvar. Det gäller inte bara AMU, utan det gäller på flera områden. Det är självklart att vi förväntar oss att det skall åtgärdas. Det här hör dessutom faktiskt hemma i en annan debatt. I dag talar vi om att tillskjuta 600 miljoner kronor till Amu-gruppen. Men jag vill ändå hålla med om att vi vill se resultat.
Fru talman! Jag håller med Sonja Fransson om att det här är värt en egen debatt. Men nu är det så att det här ingår i betänkandet. Sonja Fransson har själv tagit upp frågan i talarstolen. Sonja Fransson är en del av den majoritet som avslår en motion i det här betänkandet. Det är bra att Sonja Fransson förväntar sig saker. Det gjorde Sonja Fransson säkert, hoppas jag, också när vi tog beslutet i riksdagen i maj. Det gjorde jag, och det gjorde hela utskottsmajoriteten, förmodar jag. Trots detta har det inte hänt någonting. Jag menar att detta visar att det inte räcker med bara förväntningar.
Fru talman! Det är riktigt att vi har avslagit motionen. Den hör egentligen inte hemma i det här sammanhanget. Det höll ju Ingrid Burman med om. Däremot har vi upprepat vad vi har sagt. Vi har skärpt tonen. Dessutom har finansministern, som har ett stort ansvar för detta i regeringen, varit väldigt tydlig i veckan och talat om vilka regler som gäller och vad man skall vidta för åtgärder. Jag förväntar mig att någonting skall hända också. Vad jag sade tidigare var att den nuvarande AMU styrelsen har börjat ta tag i problemen. Bl.a. håller man nu på och tittar på den gamla chefens lön och fallskärm.
Fru talman! Sonja Fransson säger att denna fråga inte hör hemma här. Det är konstigt. Vi skall skjuta till 600 miljoner kronor för att förhindra att Amugruppen kommer på obestånd. Är det inte då precis rätt tillfälle att också skicka med det uttalande som riksdagen tidigare har gjort om att det skall vara en rimlig lönenivå? Ministern har ju sagt att det inte är rimligt. Utskottets ordförande har sagt att det inte är rimligt. Men vi skall bara notera den här sortens markeringar. Jag trodde att det vi beslutade om i Sveriges riksdag faktiskt skulle följas av handling. Det är vad det här handlar om. Nu skickar vi in 600 miljoner kronor. Varför då inte skicka med den här tydliga markeringen om att också Amu-gruppen skall följa vad riksdagen säger?
Fru talman! Det gäller inte bara AMU-chefens löner. Det är därför det här inte hör hemma i denna debatt. Det gäller flera. Vi behöver se över alla statliga bolag för att se om det är något som oskäligt. Vi behöver också titta på myndigheternas chefer osv. Det är därför finansministern har tagit tag i den här frågan. Det är där debatten som helhet hör hemma.
Fru talman! En del tycker att jag inte skall säga mer här i kväll. Men Sonja Fransson säger att vi inte skall behandla detta nu, för uttalandet handlar om alla statliga företag. Vi skall inte kunna säga något eftersom vi nu behandlar Amu-gruppen. Jag måste säga, fru talman, att logiken inte är helt glasklar. Nu skjuter vi in 600 miljoner kronor för att rädda Amu-gruppen. Varför skall vi inte i det sammanhanget klargöra riksdagens uppfattning? Frågan är vad som är regeringens uppfattning. Skall vi vara konsekventa, måste vi skicka med detta uttalande. Annars finns det inget samband mellan vad ni säger och hur ni sedan handlar vid voteringsknapparna.
Fru talman! Vi har pekat på det här. Och nu har jag sagt det tre eller fyra gånger, Dan Ericsson. Om inte Dan Ericsson har uppfattat det nu hoppas jag att han kan läsa protokollet efteråt och se att vi nu har behandlat frågan. Vi har diskuterat den, och vi tycker att oskäliga löner inte är rimligt.

Fru talman! Den säkerhetspolitiska grund som ett försvarsbeslut naturligtvis skall vila på debatterades för någon vecka sedan här i kammaren. Av den anledningen kommer vi nu inte att göra det. De frågorna förbereds av det sammansatta utskottet. Det är förklaringen till att de inte finns med vid samma debattillfälle. Det finns då naturligtvis ingen anledning att ta upp debatt kring det. Samtidigt är det ändå lika viktigt att hålla i minnet hur allvarliga fel det kan bli i försvarspolitiken om man i den säkerhetspolitiska beskrivningen hänger sig åt glädjetolkningar av omvärldsläget. Exempel på detta framförs av de tre kvarvarande borgerliga partierna i den gemensamma reservation som är fogad till det sammansatta utskottets betänkande, där vi till skillnad från regeringen och Centern oroas över förändringarna i CFE-avtalet - förändringar som inte hade förutsetts i december 1995 och som för den skull nu borde ha tagits mer på allvar. Fru talman! Det framgår lätt att vi anser att den proposition vi nu tar ställning till är en synnerligen dålig produkt. Den är dålig därför att motiveringarna för det man föreslår är synnerligen svaga. De är enkla och utgör i många fall nästintill ingen förklaring för dem som nu känner sig förfördelade i organisationsfrågan. Att propositionen därutöver är slarvig sänker ytterligare dess värde. Som exempel på slarvet vill jag peka på att propositionen anger att statsministern den 12 september vid regeringssammanträdet hette Carlsson. Mera korrekt är naturligtvis att försvarsminister Peterson var föredragande. Med hänsyn till slarvet i departementet ser vi det som, jag vill inte säga överraskande, men glädjande, att han är här. Vi hälsar försvarsministern välkommen. Försvarsutskottets betänkande nr 1, betitlad Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet, som vi nu kanske som ett dåligt omen fredagen den 13 december skall ta ställning till, är måhända för oss alla, men dock i olika avseenden, en dyster läsning - så ock för försvarsministern och hans partivänner. Annorlunda kan man inte tolka det förhållandet att så många som 390 påteckningar om avvikande mening har gjorts i alla de motioner som har väckts. Av dem är inte mindre än 92 stycken gjorda av socialdemokrater, som har haft mer eller mindre avvikande mening. Det har väckts långt över 100 motioner och upp emot 300 yrkanden. Det framgår naturligt nog att många har satt sitt namn på motioner flera gånger. Men det är 193 av kammarens ledamöter som har en annan mening - i högre eller lägre grad - än försvarsministern. Av dem, försvarsministern, är 67 När så många ledamöter vill ha ändring i en proposition går det att leka litet med talen. Det går att tänka sig att de som har ändringsförslag avseende FO staberna och grundorganisationen - t.ex. i Skåne, i västra Sverige, i Östergötland, i Stockholms län i frågan om Ing 1, i Gävleborg och i Västerbotten - till äventyrs gör gemensam sak, försvarsministern. Då skulle vi få nya majoriteter avseende en betydande del, eller kanske nästan hela grundorganisationsförslaget. Jag har undersökt det här, och jag har funnit att det finns intresse för det. Nu tillåter tydligen inte den socialdemokratiska riksdagsgruppen att deras motionärer får framgång i riksdagen, men väl att de står på hemma. Det tycker jag att de har gjort bra. Men att bromsen slås till så effektivt här, kan man absolut inte säga är bra. Det blir alltså ni socialdemokrater som nitas fast vid detta, att de förändringar som era ledamöter föreslår inte kommer till stånd - det står ni för. Jag tycker att det mot denna bakgrund hade varit en klok politik att utgå från oförändrad ekonomi. Inte heller det hade löst alla problem, och det hade ändå fått göras ändringar i grundorganisationen. Men det hade skapats förutsättningar för att vi här i riksdagen hade fattat ett försvarsbeslut till landets fromma med ett betydligt bredare underlag. I det beslutet hade också vi moderater deltagit. Vi hade tagit ansvar för de nedläggningar som faktiskt ändå med den politiken hade varit nödvändiga. Jag beklagar att så inte skedde. Det har redan framgått av mitt anförande att jag inte är så särskilt nöjd med det förslag som nu ligger på bordet. Det finns egentligen bara förlorare i den här bataljen. Jag tror säkert att det är en del som finns kvar på organisationskartan som ändå tycker att man har kommit ur eländet med äran någorlunda i behåll. Jag har försökt syna om det finns någon vinnare. Jag tror att det finns en vinnare, och det är landets statsminister. Han var finansminister vid den tiden när han för ett och ett halvt år sedan satte sig på försvarsministern, möjligen med en eller annan centerpartist till hands, och bestämde hur den ekonomiska ramen skulle se ut. Vi fattar alltså ett beslut på så dålig grund att det är en godtyckligt vald ekonomisk ram som har fått formulera både säkerhetspolitik och krigsorganisation. Mera omöjligt kan det inte bli. Det tvådelade försvarsbeslutet skiljer sig från tidigare beslut. Med facit i hand är det svårt att hitta någon fördel med detta förfarande. Beslutet från den 6 december i fjol hade tre bitar, nämligen en ekonomisk ram, ett säkerhetspolitiskt avsnitt och ett allmänt inriktningsbeslut för försvarspolitiken. Som vi alla känner till, skulle säkerhetspolitiken på våren, såsom också skedde i år, följas upp med en säkerhetspolitisk kontrollstation. Det allmänna inriktningsbeslutet skulle ännu mer, naturligt nog, ges innehåll i det fortsatta beredningsarbetet, självfallet stött på ÖB:s försvarsmaktsplan. Av detta följer att det enda som egentligen ligger fast från fjolårsbeslutet är att s och c lade fast en ekonomisk ram. Tydligare kan det inte sägas till svenska folket, att vi har ställt kuttingen upp och ned. Vi har alltså inte börjat, i den klassiska ordningen, med att klara ut hur omvärlden ser ut och vilken krigsorganisation vi behöver för att lösa de problem som kan riktas mot oss, för att därefter se om vi har råd med det. Vi började tvärtom. Jag trodde i det längsta, försvarsministern, att det tvådelade beslutet var en taktisk finess. Jag tyckte rent av att det var skickligt. Det byggde på att, när man hade lagt den ekonomiska ramen hade det rent av varit smart att lämna till Överbefälhavaren att göra en organisationsbeskrivning och ta den. Man hade inför alla obehag kunnat säga att det var tråkigt men att detta är ÖB:s bord. Fru talman! Varje tanke om att regeringen är smart rinner ut som smör i solsken. Man var inte smart. Man tog inte ens det förslaget. Nej, försvarsministern var ivrig att visa vem som bestämde, och såväl Överbefälhavaren som svenska folket skulle få besked: Det är vi som bestämmer. Man rörde om ordentligt i grytan. Man lade ett nästan helt nytt grundorganisationsförslag, för att riktigt tala om hur det skulle vara. Fru talman! Det förhållandet att vi nu närmar oss slutet på en lång demokratisk process har sin speciella anledning. I samband med att regeringen i september lämnade sin proposition till riksdagen hörde jag, låt vara i andra hand, att nog så framträdande företrädare för Försvarsmakten gav uttryck för två saker. Det var dels att den demokratiska processen var avslutad, dels att det inte längre var försvarsmaktsplanen som gällde, utan propositionen. Jag frågar mig: Vad är detta för företrädare, som kommer med dylikt struntprat? För det första är det i dag som den demokratiska processen avslutas. För det andra har försvarsmaktsplanen giltighet fram till i dag. Det finns ledamöter i alla partier som stöder sina uppfattningar på Överbefälhavarens försvarsmaktsplan. Hur skall alla vi som stöder försvarsmaktsplanen ställa oss när planen närstående personer vajar som ett rö i lätt vind? Den totala avsaknad av respekt för riksdagen som ligger i detta är inte enbart oskicklig utan också illavarslande. Den är illavarslande därför att den vittnar om synnerligen dåligt omdöme. Det har vi inte råd med i Försvarsmakten. Andra moderater kommer efter mig att långt mer gå till botten med det som vi bedömer som allvarliga felbedömningar i betänkandet. Jag vill dock peka på några obegripligheter, enligt min mening, sedda i perspektivet av en minskad kostnadsram. Den ekonomiska ramen borde naturligt ha gjort att krigsorgansationen prioriterats högt. Så är nu inte fallet. I stället har knivarna tagits fram för att skära i såväl freds som krigsorganisation, till förmån för något som kallas civila beredskapsstyrkor. Det har nämnts som ett exempel. Det är styrkor som ingen har bett om, som ingen vet vad de skall användas till och som det ännu inte har anmälts någon huvudmannaorganisation för. Civila katastrofer kan inträffa. Jag tror däremot inte att de kommer att inträffa mera högfrekvent än de har gjort hitintills i Sverige. Jag är fullkomligt övertygad om, försvarsministern, att den militära organisation vi har, som alltid har stått både myndigheter och det civila samhället bi, alltjämt kommer att lösa problemen när någonting händer. Civila insatsstyrkor är trams. Detta är en obegriplig och onödig åtgärd, och den sker på bekostnad av det reguljära försvaret. Låt mig bara nämna en annan obegriplighet, och det är det ensidiga tillbakadragandet av minor, utan minsta tanke på ekonomisk eller materiell återanskaffning. Det är ansvarslöst. Jag kan inte, fru talman, i detta anförande undvika att beröra en grundorganisatorisk fråga, mest därför att den också är ett lysande exempel på obegripligheter i argumentationen eller av mannamån präglade ställningstaganden. Överbefälhavaren pekat med hela handen mot Borås, enbart därför att i förhållande till försvarsobjektet utbildas den brigaden på exakt rätt ställe. Den finns grupperad för sin uppgift i den terräng där den är absolut bäst. När en brigad för en gångs skull ligger rätt i förhållande till sin uppgift skall den inte fråntas den uppgift som den nu har med mer eller mindre grumliga argument - just i det här fallet nättupp inga. Uppgiften skall enligt betänkandet läggas på IB 16. Detta avses att tillgodoses, men vi vet inte till vilken kostnad och vilka förutsättningar man har. Halmstad har redan en driftskostnad som per soldat och dag överstiger kostnaden i Borås med 139 kr. Till detta skall läggas kostnaden för nytt närövningsområde och dessutom ytterligare fördyring genom ett antal årliga flyttningar de tolv milen upp till övningsområdet. Det är en dålig politik, försvarsministern. Jag har - litet originellt, på gränsen till felaktigt, anser en del - lagt en särskild reservation just på denna punkt. Men jag har velat lägga i dagen att det finns en helt annan bild av problematiken i västra Sverige än den som s och c nu avser att rösta igenom. Jag har velat att den skulle ligga där, därför att i en nära framtid kommer ändå svar att ges på de här frågorna: Vilka var kostnaderna? Vilka var förutsättningarna för fortsatt rationell utbildning på de olika platserna? Jag vill att det skall finnas kvar ett tag till. Fru talman! Med normal umgängessituation i utskottet, dvs. att vi kan ge och ta, hade det varit naturligt att detta betänkande återförvisades till utskottet. Det är icke en färdig produkt för riksdagen. Nu anser jag dock inte detta vara meningsfullt.

Fru talman! När kammaren för ett par veckor sedan debatterade Sveriges säkerhetspolitik konstaterade jag att vi i dag kan föra en säkerhetspolitisk debatt i en för vårt land osedvanligt gynnsam situation. Med kommunismens sammanbrott och med Sovjetväldets upplösning har förutsättningar skapats för att förverkliga en demokratiernas gemensamma säkerhet i Europa. Birger Jarls dagar i hög grad bestäms av utvecklingen i Ryssland, har inte varit så stabilt och fördelaktigt på mycket länge. Knappast något är mer avgörande för vår fred och stabilitet än förhållandena i Östersjöns sydöstra strandstater. Med de tre baltiska staternas återkomst som fria självständiga stater och med ett demokratiskt Polen på dess sydöstra stränder har Östersjön blivit fredens hav. Några regelrätta invasionsföretag över Östersjön mot svenskt territorium i södra eller mellersta Sverige är inte längre att räkna med inom överskådlig tid. Baltikums sak är således vår av rent egenintresse - även om den politiska utvecklingen i Ryssland fortfarande är instabil och oförutsägbar. Jag konstaterade också att vi nu kan föra en debatt utifrån vad som kallas ett vidgat säkerhetspolitiskt begrepp. När det kalla krigets ständigt överhängande militära konfrontation numera hör historien till, har vi tid och råd att ta itu med de väl så viktiga ickemilitära hoten mot vår säkerhet och vår överlevnad, även om de i flera fall är långt ifrån nya. Successivt måste vi omfördela resurser till att kunna möta de nya hoten. De flesta av oss har väl t.ex. ännu inte riktigt fattat hur sårbart det moderna IT-samhället kan vara. Fru talman! När den nya regeringen hösten 1994 valde att tidigarelägga kommande försvarsbeslut var det helt klart att tidsplanen inte medgav några som helst förseningar. Hanteringen förutsatte ett smidigt och samarbetsinriktat handlag från regeringens sida. Den inledande hanteringen av den parlamentariska försvarsberedningen visade härvidlag på allvarliga brister. Redan innan beredningen påbörjat någon som helst sakbehandling förklarade försvarsministern att det kommande försvarsbeslutet skulle formas av Socialdemokraterna och Centern. Därför behandlar vi i dag en produkt av Socialdemokraternas och Centerns kohandel. Därför ligger det fulla ansvaret för konsekvenserna av dagens beslut på dessa två partier. Varje försök att skylla på ÖB faller på att dessa två partier, när starka lokala skäl förelegat, gått ifrån ÖB:s förslag. Att följa ÖB i andra förslag är ett eget politiskt beslut som man inte kan skylla ifrån sig. Med hänsyn till det allvarliga statsfinansiella läget var det angeläget med ett försvarsbeslut som tog rejäla tag och anpassade det framtida försvaret till såväl de säkerhetspolitiska förutsättningarna som statens knappa ekonomiska resurser. Det borde därför omfatta alla väsentliga områden av totalförsvaret. Regeringens proposition är långt ifrån fullgången i detta hänseende. Viktiga områden rörande försvarets skolverksamhet, dimensioneringen av pliktfrågorna, försvarsmaterielfrågorna samt lednings och styrsystem skjuts framåt till den kontrollstation 1998 som från början var helt inriktad på den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Här är det verkligen fråga om försvarsministerns ofullbordade. Men det är i sanning ingen ljuv musik utan fullständig disharmoni! Processen sedan det preliminära riktningsbeslutet i december förra året har således varit föga lyckosam. Turerna kring först ÖB:s försvarsmaktsplan och därefter den proposition som förhandlats fram mellan försvarsministern och centerpartiledaren har skapat stor förvirring och förbittring. Den har lett till onödigt allvarliga påfrestningar för dem som berörs av det kommande försvarsbeslutet. Det som förevarit riskerar allvarligt att påverka tilltron till beslutet också hos dem som i fortsättningen har förmånen att få verka inom vårt svenska försvar. Landets försvarsminister förefaller det gångna året ha varit fullt sysselsatt som budgetpolitiker, som näringspolitiker, som arbetsmarknadspolitiker, som regionalpolitiker, som partistrateg och som koalitionsförhandlare. Om han ändå haft tid att också agera försvarspolitiker! Fru talman! Behovet av fortsatt sanering av landets statsfinanser medger, med hänsyn tagen till det säkerhetspolitiska läget, inte att försvaret nu kan erhålla en omfattning som i framtiden helt kan möta de hot som då skulle kunna utvecklas. Det gör det nödvändigt att fortsätta bygga på att försvarets krigsduglighet med särskilda insatser skall kunna höjas under en ettårsperiod och att en långsiktig tillväxt skall kunna äga rum under förutsättning av erforderliga beslut. Rådande säkerhetspolitiska läge gör det enligt Folkpartiets mening möjligt att anpassa det svenska försvaret inom den av regeringen föreslagna ekonomiska ramen. Inom den ramen föreslår vi dock en omfördelning så att ytterligare sammanlagt 118 miljoner kronor kommande år förs över till Försvarsmakten. En anpassning, i det här fallet en kraftig reduktion, av försvaret måste då ta hänsyn till att den säkerhetspolitiska utvecklingen på längre sikt ändå kan ta en negativ riktning. Försvaret måste ges maximala förutsättningar för tillväxt, om det trots allt skulle bli nödvändigt. Då får inte försvarsbeslutet primärt användas för att förbättra budgetsaldon, hantera ungdomsarbetslösheten, bevara gårdagens dogmer om folkförsvaret eller rädda lokala partipolitiska intressen. Försvaret är till för att kunna försvara vårt land, om det ändå skulle bli allvar. Det är då en central uppgift för riksdag och regering att återkommande pröva försvarets förutsättningar och behov för att klara uppgifterna återtagning och långsiktig tillväxt. Materielförsörjning och därmed svensk försvarsindustris utveckling blir i detta sammanhang av strategisk betydelse för möjligheterna för försvaret att genomföra olika nivåer av anpassning. Dessa frågor behöver därför särskilt ses över, och ytterligare medel bör anslås för anpassningsinriktade tekniksatsningar för att bättre kunna förverkliga kraven på kvalitativ förnyelse i linje med 1992 års försvarsbeslut. Fru talman! Enligt Folkpartiets uppfattning bör försvaret därför, till skillnad från vad regeringen föreslår och i linje med 1992 års beslut, förändras ytterligare i "smalare men vassare" riktning. Vi föreslår en inriktning av armén med åtta allsidigt användbara brigader med förmåga att sättas in var som helst i landet. De skall dessutom utformas så att på kort sikt ytterligare fyra och i allvarligaste fall ytterligare åtta brigader kan utbildas. Vidare bör två brigadliknande förband skräddarsys för direkt försvar av Storstockholm och Gotland. Genom att minska arméns storlek skapar man utrymme för fortsatt modernisering, vilket bör användas för att bygga upp t.ex. luftburet kavalleri med attackhelikoptrar och anskaffning av artilleri med längre räckvidd såsom raketartilleri. Därigenom ökar försvarets rörlighet och slagkraft. Det är viktigt att försvarets krigsorganisation ges en sådan utformning att antalet förband vid behov kan utökas. Därför bör befälskåren dimensioneras så att den räcker för att bemanna en större krigsorganisation. Likaså bör materielförsörjningen ordnas för att kunna utrusta en större krigsorganisation. För sjö och kustförsvarsstridskrafter liksom för flygstridskrafter i övrigt sammanfaller vår bedömning så här långt med regeringens när det gäller dimensionering. Men även här bör avveckling och nyanskaffning i högre grad anpassas så att erforderlig tillväxt snabbt kan förverkligas. 39 Gripen delserie 3 sammanfaller också här vår uppfattning så här långt med regeringens. Vi förutsätter emellertid liksom utskottet att regeringen återkommer i ärendet så att vi ges möjlighet att närmare påverka inriktningen av delserie 3. Fru talman! Med den uppläggning som förberedelserna för 1996 års försvarsbeslut haft har Försvarsmakten inte lämnat underlag för bedömning av de alternativ som i väsentlig utsträckning skiljer sig från riksdagsmajoritetens inriktning i december förra året. Att peka ut vilka brigadförband som skulle läggas ned t.ex. i vårt förslag låter sig därför inte göras på tillfredsställande grunder. Skulle riksdagen besluta i enlighet med vårt förslag bör således Försvarsmakten ges i uppdrag att snarast återkomma med underlag för beslut om de förändringar i organisationen som detta skulle föranleda. Vi ifrågasätter emellertid starkt grunderna för regeringens nu föreslagna förändringar beträffande grundorganisation och lokalisering. Det är vår uppfattning att ytterligare neddragningar i arméorganisationen kommer att visa sig vara nödvändiga även med regeringens förslag - med det bristfälliga beslutsunderlag som nu föreligger kanske i värsta fall redan före nästa försvarsbeslut. Kommande utgifter för drift och investeringar vid förband som då kommer att läggas ned har i så fall varit bortkastade. Det borde vid detta försvarsbeslut vara angeläget att inte göra nedläggningar av förband som vid kommande neddragningar kan visa sig ha varit felaktiga val, val som skapar för stora vita fläckar på kartan. Det kan gälla såväl frågan om utbildningsplattformens egna förutsättningar som belägenheten i närheten av stora upptagningsområden av värnpliktiga eller viktig samhällelig infrastruktur. Av dessa skäl borde de hastigt påkomna nedläggningarna i Umeå och Linköping ha övervägts ytterligare. I fallet Linköping understryks det ytterligare av den nationella kompetens som försvinner med nedläggningen av T 1 och den hittillsvarande samverkan med Regionsjukhuset kring katastrofmedicin. Det är mot en sådan prövning i ett mer långsiktigt perspektiv således inte alls givet att de nedläggningar regeringen föreslår är de riktiga. Folkpartiet avvisar således underlaget för dagens beslut om förändringar i försvarets grundorganisation. Fru talman! Förändringarna inom flygvapnet ställer spelet bakom försvarspropositionen i mest tydlig belysning. Vi ställer oss bakom en neddragning av antalet skarpa flygflottiljer till sex. Naturligt vore då en fördelning med två flottiljer per militärområde. Det kan inte från försvarssynpunkt vara rimligt med en så kraftig uttunning av luftförsvaret av Mellansverige och särskilt Mälardalen, som regeringens förslag då kommer att innebära. Det mest bekymmersamma är flygbassystemet, särskilt i inledande krigsskeden då det gäller att kunna reagera mycket snabbt. Med regeringens förslag skulle södra Sverige få tre gånger starkare luftförsvar än Mellansverige, vars basbataljoner i annat fall skulle behöva utbildas i Sydsverige. Vi avvisar således propositionens förslag om nedläggning av F 15 i Ängelholm. Att lägga samman "skarp" flygverksamhet med grundläggande flygutbildning vid samma flottilj med korsande start och landningsbanor kan inte vara optimalt från flygsäkerhetssynpunkt. I Ljungbyhed finns parallella banor, som lämpar sig sällsynt väl för den grundläggande flygutbildningen. Regeringens val beträffande flygvapnet innebär att det mest konkurrensutsatta luftrummet i Sverige - ett av de mest utsatta i Europa - väljs, trots att det saknas luftförsvarsskäl, och det när det dessutom finns bättre alternativ. Starka skäl talar för att den grundläggande flygutbildningen och då även annan skolverksamhet bör ligga kvar i Ljungbyhed. Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare för att se över försvarets skolverksamhet. Det vore sakligt rimligt att den grundläggande flygutbildningen ingick i denna översyn. Beslut om Ljungbyhed bör åtminstone avvakta översynen av skolverksamheten. Men det röd-gröna läggspelet tillåter inte att en enda pusselbit tas ur till förnyad prövning. Så stark - eller snarare svag - är sammanhållningen i Socialdemokraternas och Centerns paket. "Något utrymme för omprövning i våra partier tycks det inte finnas, trots tidigare försäkringar om motsatsen. Inte minst våra ledande företrädare i försvarsutskottet Britt Bohlin och Anders Svärd har gått i god för omprövningsmöjligheten om starka argument tas fram. Vi menar att så skett och med råge. Men omprövningen lyser med sin frånvaro. Behandlingen i försvarsutskottet förefaller i allt väsentligt bara ha varit en transportsträcka. Vi har mycket svårt att förklara de sakliga grunderna för våra partiers ställningstaganden i riksdagen." "Förtroendet för politikers förmåga i allmänhet att fatta kloka beslut i stora frågor urholkas när det visar sig att fakta och argument får ge vika för styrka, makt, veton och osynliga argument uttalade bakom kulisser och stängda dörrar. Centerpartiet och socialdemokraterna tar på sig ett kolossalt stort ansvar när beslut tillåts fattas och genomföras på så bräcklig grund." Det är denna maktlöshet, ja vanmakt, som väldigt många runt om i landet upplever inför det försvarsbeslut som riksdagen fattar här i kväll. De citerade orden är inte mina. Orden skrevs i går av ordförandena i Fru talman! Avslutningsvis vill jag peka på ytterligare några av de oförklarliga klåfingrigheter som Socialdemokraterna och Centern gör sig skyldiga till. Man slår sönder en väl fungerande försvarsområdesindelning, som logiskt och väl binder samman det civila och militära försvarets regionala organisation. Erforderliga besparingar skulle mycket väl kunna läggas ut inom befintlig organisation. Antalet framtida försvarsområden bör anpassas till kommande länsindelnings och regionreformer. Även fortsättningsvis bör vi behålla principen om ett län-ett försvarsområde. Regeringen föreslår också en sammanslagning av Militärhögskolan och Försvarshögskolan. Förslaget har inte föregåtts av någon som helst saklig beredning. Av regeringskansliets interna underlag, som mest är att betrakta som en simpel argumentkatalog, framgår att förslaget inte bygger på några verksamhetsmässiga grunder utan har baserats på en rent ideologisk vilja att manifestera riksdagens totalförsvarsbeslut. Genom förslaget kommer med stor sannolikhet den särskilda och mycket värdefulla karaktären på den nuvarande verksamheten vid Försvarshögskolan att gå förlorad. Fru talman! Folkpartiet står givetvis bakom samtliga sina reservationer i betänkandet, men jag begränsar mig nu till att yrka bifall till reservation 6, mom.

Fru talman! De tidigare talarna, bl.a. Arne Andersson, har talat om försvarsbeslutets karaktär och sättet att ta fram beslutet. Till en del förstår jag den kritik och de synpunkter som har förts fram. Det här är inga lätta beslut. Vore det så skulle vi naturligtvis ha hanterat det här på ett helt annat sätt. Det här beslutet skall fattas i två etapper. Riksdagen sade för ett år sedan att det här skall totalförsvaret klara av under den kommande femårsperioden, och ungefär så här mycket pengar kan samhället avvara för uppgiften. Debatten och energin har koncentrerats helt på totalförsvarets militära del. Det är i och för sig inget konstigt. Det är lätt att vara överens om den civila delens uppgifter och inse att den politiskt sett inte är särskilt brännbar. När dessutom ingrepp i Försvarsmakten får konsekvenser för industrin, för människors arbete, m.m. på ett helt annat sätt än ingrepp i totalförsvarets civila del är det inte konstigt att den militära delen upptar en huvuddel av debattenergin. Låt oss då titta på försvarsbeslutets uppläggning. Efter riksdagsbeslutet för ett år sedan fick totalförsvarsmyndigheterna följande uppgift: Med de restriktioner riksdagen har angett, var god redovisa förslag på hur myndigheten önskar organisera verksamheten utan sidoblickar på andra verksamheter än myndighetens egen! Detta gjorde ÖB - för att nu ta Försvarsmakten som exempel, eftersom det är det jag kommer att hålla mig till i mitt anförande. Självfallet har regering och riksdag synpunkter på andra samhällseffekter än just Försvarsmaktens. Det är alltså inte konstigt att ett riksdagsbeslut kommer att avvika från myndighetens egna förslag. Tvärtom - motsatsen vore ju märklig. Det är inte riksdagens uppgift att effektuera myndigheternas önskemål. Det är myndigheternas uppgift att verkställa riksdagsbesluten. Jag är, fru talman, medveten om att det här är en våldsam förenkling, men i princip förhåller det sig på det viset. Om vi tittar på hur mitt parti och jag ställer mig i den här frågan är det mycket enkelt att konstatera - det är bara att läsa i partiets handlingar - att partiet står för en radikal nedrustning. Jag står i talarstolen för att, så långt det är möjligt, få genomslag för mitt partis politik. Nu kan vi konstatera att man mera sällan lyckas övertyga meningsmotståndare och få en ändring till stånd i de förslag som ligger på riksdagens bord genom anföranden i kammaren, men det är en annan sak. Vad innebär då denna politik, en politik för en radikal nedrustning, för min del? Historiskt har det inneburit att vi har lagt oss något under majoritetens förslag vad gäller ekonomin och att vi har haft vissa synpunkter på organisationen i övrigt - fast detta, fru talman, var mer en partiintern elakhet. I övrigt har det funnits förslag som vi varit tämligen säkra på inte skulle gå igenom, men det är en annan sak. Vad har då blivit följden av majoritetens förslag i dag? Ja, vi kan inte konstatera annat än att detta faktiskt är majoritetens uppfattning, även om jag har förståelse för synpunkten att det finns stelheter i denna konstruktion som gör det svårt att byta ut delar av systemet utan att det - ja, det faller ju inte direkt samman, men det skulle möjligen fungera på ett mindre rationellt sätt. Det här tror jag att vi får acceptera. Jag har synpunkter på detta, men jag accepterar att den demokratiska beslutsprocessen inte är en metod för att få fram det så att säga i rationell mening optimala beslutet. Den demokratiska beslutsprocessen får till resultat att majoriteten är någorlunda nöjd. Det här är en effekt som vi i enskildheter och vid olika tidpunkter kan konstatera har vissa nackdelar, men jag tror ingen av oss är beredd att byta ut de långsiktiga effekterna. Vi får acceptera att beslut medför smärtsamma konsekvenser, och vi får acceptera att svåra problem kanske inte får en alldeles särskilt rationell lösning just vid en viss tidpunkt. Debatten har koncentrerats kring grundorganisationsfrågorna, och det är heller inte konstigt. Jag kommer från en ort som drabbats av svåra beslut, dock icke framkomna på demokratisk grund. Inom loppet av ett år på 1980-talet drabbades min hemort, Söråker, av att företagsledningen fann att det nog skulle bli mer lönsamt att lägga all tillverkning i SCA i Timrå kommun. Under ett år hade Timrå kommun, som då hade runt 18 500 invånare, att hantera att antalet arbetstillfällen minskade med 1 300. Det var inte helt lätt. Det var inte lättare att bära för att beslutet inte hade tillkommit enligt en demokratisk beslutsordning. Jag har alltså, med förståelse för de människor som drabbas, litet svårt att hänga med i resonemanget när man säger: Ja, vi förstår att det är klokt med en minskning av försvarsmakten. Det är dock icke klokt att göra det på min ort, och det är, om så vore fallet, icke klokt att göra det just nu. En sådan argumentering kan man naturligtvis driva på appellmöten, men det är svårt att få in den i en seriös analys inför en beslutsprocess. Vi måste acceptera att om man gör i sig önskvärda ingrepp så kan de få icke önskvärda konsekvenser som man får hantera på annat sätt. Det här är svåra problem. Svåra problem är dock inget argument för att inte ta itu med de lätta. Nu skall jag nämna två sådana. Arne Andersson, värderade ordförande i utskottet, käre vän m.m.! Vi har haft mycket motsättningar i det politiska, men vi har också haft ett utbyte på det personliga planet, som jag har funnit trevligt och berikande. Jag säger, i andras närvaro, att Arne Andersson icke saknar förmåga såväl till att ändra tidigare ståndpunkter som till att ta till sig nya. Det är alltså inte bara en ström utåt, det är också ett inflöde. Arne Andersson, skulle vi inte kunna vara överens om helgersättningen till totalförsvarspliktiga för mat? Det är så, för övriga åhörares i kammaren upplysning, att värnpliktiga får mat gratis på sitt förband. Är man borta av någon anledning på en vardag får man 95 kr per dag i matersättning, men är man borta på en helg får man 25 kr per dag. Detta system var rationellt och förståeligt när den värnpliktige åkte hem till mamma och fick maten gratis. En stor del av de värnpliktiga gör det fortfarande, men en ökande del gör det faktiskt inte, och då räcker inte 25 kr. Utskottet säger då att det möjligen ligger något i detta men att det blir för dyrt. Ja, men det är väl lika dyrt på fredagar, torsdagar eller måndagar? Om det är så att totalsumman för värnpliktigas matersättning är för hög, ja, låt oss då sänka den rakt av, men låt de värnpliktiga få en ersättning som någorlunda täcker även matkostnaden på lördagar och söndagar. Det här är ett resonemang som Arne Andersson i andra sammanhang skulle ha mycket lätt att anta, och vi skulle göra gemensam sak i detta. Vi skulle nå framgång. Britt Bohlin! Vi är överens om att vapenfri tjänst inte är något som man beviljas av en motsträvig byråkrati. Det är något som vi i grunden tycker är rätt i ett demokratiskt samhälle. Man skall kunna säga: Ja, jag förstår att det finns våld i världen, men jag vill inte utbilda mig för att delta i det våldet. Detta skall det vara en rättighet att säga. Samhället skall erbjuda möjligheter att på annat vis delta i totalförsvaret. I praktiken finns den här rättigheten. Det finns dock en liten rest. Om man bestämmer sig för det här efter sex månader efter det att man har börjat sin tjänstgöring utsätts man fortfarande för ett symboliskt prövningsförfarande. Detta är inte motiverat ur någon synpunkt. Nu har vi två lätta beslut här, mitt uppe i alla de svåra, som vi kan anta utan att rubba balansen eller ens störa systemet i kanten det minsta, men som är symbolfrågor ur något slags demokratisk synpunkt. Det handlar ju om den lilla ekonomiska ersättningen och den lilla symboliska resten av ett tidigare auktoritärt system. Det saknar inte betydelse att rensa i sådant gammalt. Om vi då tittar på konsekvenserna av Vänsterpartiets politik för det här beslutet menar vi vänsterpartister naturligtvis att den säkerhetspolitiska situationen så långt vi kan bedöma i dag medger ytterligare ingrepp i Försvarsmaktens organisation. Vad som är gränssättande finns det olika möjligheter att ta ställning till, men jag accepterar naturligtvis att det finns gränser för hur långt man kan gå och hur snabbt man kan göra det om man vill ha kvar systemet på sikt och om man vill att det skall fungera under tiden. Detta begriper alla. Jag tror att vi kunde ha gått snabbare och djupare fram än vad försvarsbeslutet i dag kommer att innebära. När det gäller krigsorganisationen för markstridskrafterna kunde vi ha gått ned till tio brigader snabbare. De 13 som nu föreslås av majoriteten kommer vi i nästa beslut åter att behöva ta ställning till. Jag tror att det hade varit bra om vi hade gjort det nu. Liknande resonemang för vi i Vänsterpartiet vad gäller marinen. Avveckla de system i dag som vi inte tror att vi skall använda i framtiden. Om vi tror att det behövs ett mindre antal ubåtar om tio år skall vi naturligtvis inte lägga några i malpåse i dag i tron att de kommer att behövas i närtid, eftersom vår analys visar att det behovet inte finns. Vi skall skrota system som vi inte skall använda i framtiden. Vi skall inte försöka underhålla dem för den händelse att de skulle behövas i närtid, om vi inte tror att de skall göra det. Man kan naturligtvis föra motsvarande resonemang när det gäller flygstridskrafterna, och då är man raskt inne på JAS-systemet. Stoppa JAS - nu är vi tillbaka i appellmötesargumenten. Mitt parti var emot JAS-systemet när det började diskuteras och när det beslutades och har varit det alltsedan dess. Argumenten ändrar naturligtvis karaktär allteftersom ett projekt fortskrider och man förstår att möjligheterna att ändra tidigare beslut inte längre finns. Däremot är det min bestämda uppfattning att vi inte behöver ytterligare tillskott till JAS-systemet. Jag accepterar att det som är beslutat hittills måste stå fast av skilda skäl, men det är en annan sak. Vi skall alltså inte beställa delserie 3. Jag menar också att den organisation som vi har i dag naturligtvis kommer att utsättas för ingrepp framöver, och då måste vi, precis som Lennart Rohdin sade, konstatera vilka ställen i grundorganisationen som vi skall ge oss på. Det finns några som synes ha sämre möjligheter än andra i ett framtida samhälle, t.ex. F 16 i Uppsala. Miljöskäl och samhällets övriga krav gör det ytterst olyckligt med en flygflottilj mitt i staden. Jag använder samma argument när det gäller Malmen i Linköping. Miljöolägenheterna är väl kartlagda, och möjligheterna att åtgärda dem vid nuvarande verksamhet är små. Det rationella är att ta bort verksamheten. Vår politik innebär också, som ni kanske anar av det föregående, att vi i stort sett godtar de neddragningar som majoriteten föreslår. Vi föreslår ytterligare några, och på en punkt har vi en annan uppfattning. Det gäller F 15 Söderhamn. Det jag sade tidigare om möjligheterna att finnas på ett ställe även i framtiden talar klart till F 15:s förmån. Vi skapar det kortsiktiga utrymmet för att behålla F 15 genom den tidigare nämnda nedläggningen av F 16. Fru talman! Internationella kommandot, än så länge SWEDINT, bedriver ett mycket bra arbete. Vi vill satsa ytterligare på det när det gäller forskning och utveckling. Utskottsmajoriteten menar att det som sker i dag är bra och att något uttalande från riksdagen inte behövs. Jag har en annan uppfattning. Riksdagen har fattat beslut om att vi deltar i ett internationellt förbud mot antipersonella minor genom att också avstå själva. Genom den säkerhetspolitiska situationen har vi tid att analysera och skapa oss andra förutsättningar genom den verkan som upphör genom minsystemets borttagande. Tidpunkten är väl vald, och beslutet är klokt. Men det finns en del saker i detta som vi borde ha sett på. Stridsvagnsminor kan ha samma effekt på detta som antipersonella minor. Vi har erfarenheter av det från Bosnien. De delar av svenska stridsvagnsminor som inte är detekterbara med någorlunda praktiska metoder borde göras det eller också tas bort. Vi bör också redovisa det svenska innehavet av antipersonella minor. Det skulle ha stor betydelse för det pågående internationella arbetet med att få bort dem. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation. Jag står givetvis bakom den i alla moment men jag yrkar bifall till den under mom. 11, 26 och

Fru talman! Efter den långa raden av superlativer om min person och med tanke på de stora visionerna i Jan Jennehags anförande hade jag kanske trott att hans fråga till mig skulle gälla någonting annat än just matersättningen. Det är svårt att ha någon avgörande invändning mot Jennehags argumentation för att det bör råda vardagsstandard även på lördagen och söndagen. Vi skulle då, Jan Jennehag, återigen kunna slå våra kloka huvuden ihop och försöka lösa det problemet. Att vi skulle kunna rubba Britt Bohlin och Anders Svärd tror jag inte på - de pratar ju inte med oss. Men vi två kanske kan driva den frågan.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 4 i mom. 11 som gäller ekonomisk ram, 2 Det är ju nu länge sedan processen inför försvarsbeslutet började. Det började med att Försvarsberedningen diskuterade säkerhetspolitiken. Jag har drygt en meter informationsmaterial, som ligger på mitt rum, från olika regementen, kommuner och enskilda personer. Jag har också en stor hög personliga brev, en stor mängd vykort och en hel mängd med e-brev till min dator. Jag har inte minst fått en hel del telefonsamtal och gjort många förbandsbesök. Efter allt detta är vi nu framme vid att fatta försvarsbeslutet. Nu har jag 15 minuter på mig att redogöra för de här årens arbete och Miljöpartiets politik och de avvägningar som vi har gjort. Det är inte lätt. Det är då mycket som förblir osagt. Jag skall koncentrera mig på det övergripande och hoppas kunna återkomma till vår politik i dess olika delar i repliker under den långa dag vi har framför oss. Det är mycket som har förvånat mig under vägen. Framför allt har jag många gånger funderat över vad det beror på att så många lokala tidningar på nyhetsplats har ställt upp för att rädda sitt regemente. Många människor, t.o.m. kyrkliga företrädare, har engagerat sig i kampen för sitt lokala regemente. Jag är inte förvånad över att människor kämpar för att ha kvar det arbete man har - jag hoppas att jag inte blir missförstådd på den punkten. Inte alls! Men jag kan inte låta bli att jämföra med vad som händer inom andra delar av den offentliga sektorn, nämligen inom vården och omsorgen. Inom vården och omsorgen är det 50 000 personer som har förlorat sina arbeten sedan 1990, och man räknar med att 40 000 ytterligare kommer att förlora sina jobb inom vård och omsorg fram till sekelskiftet. Men det är inte mansjobb det rör - det är kvinnojobb. Då undrar jag: Var är demonstrationerna för de jobben? Var är de e-breven, breven och personliga vykorten? Det rör ju så många fler. Vad beror det på att det är sådan skillnad i engagemanget? Jag tror inte vi skall underskatta betydelsen av de manliga nätverk som byggs upp. Dessutom är det traditionellt så att militarismen sitter väldigt djupt i såväl högerstyrda som vänsterstyrda stater. De staterna styrs fortfarande ofta av män. Därigenom genomsyras ideologi och praktisk handling av militarism. Det är någonting man kämpar för, bevarar och understöder. Något annat som förvånar mig är att demonstrationerna eller engagemanget inte mer handlar om de pengar vi faktiskt lägger på den militära delen av den offentliga sektorn. De som ropar högst är ju de som vill bevara de lokala regementena, investera mer pengar i försvaret, ha mer ubåtar, pansarvagnar och allt vad det är man vill anskaffa. I detta försvinner de stora summor med pengar som vi beslutar om i dag. Hur många känner till att vi i dag i riksdagen kommer att besluta att medge regeringen att beställa materiel och utvecklingsarbete för Försvarsmakten inom en kostnadsram av högst 66,7 miljarder för tiden efter budgetåret 1997. Försvarsministern sade i riksdagen i september: "I den här situationen förser vi flygvapnet med ett eget flygplan för flera tiotals miljarder. Den svenska kustflottan har inte varit bättre utrustad än vad den är i dag. I morgon tar vi emot den tredje nya ubåten i Gotlandsklassen. Vi beställer nya ytstridsfartyg i miljardklassen. Armén förses med nya stridsvagnar, hemvärnet skall moderniseras, och mycket mer." Vad är då "I den här situationen"? Jo, det är en situation där en enig riksdag har sagt att det inte föreligger något som helst militärt hot mot Sverige. Vad får då detta obefintliga militära hot för konsekvenser? Bl.a. att det satsas miljarder på fler JAS-plan. Miljöpartiet har krävt stopp för JAS ända sedan projektet började diskuteras. Vi har inte ändrat åsikt i den frågan. JAS är en felprioritering. Hittills har det beslutats om JAS-plan till åtta stridsflygdivisioner, delserie 1 och 2, alltså. Nu är JAS-ramen uppe i ca 73 miljarder kronor. Det är sanna mina ord hög tid att sätta stopp nu. Fru talman! Jag vill faktiskt påstå att Miljöpartiet är det enda försvarsvänliga partiet i den här kammaren. Nu ser jag ansiktena skrynkla ihop sig på mina kolleger. De undrar säkert vad det är jag påstår. Man brukar som argument när man diskuterar med Miljöpartiet säga: Miljöpartiet vill ju inte ens köpa JAS, Miljöpartiet vill lägga ned fler förband, Miljöpartiet vill t.o.m. på sikt ställa om från militärt till civilt försvar, är det över huvud taget någon idé att diskutera försvarsfrågor med Miljöpartiet? Här står då jag och säger att Miljöpartiet är det enda försvarsvänliga partiet. Vad menar jag med det? Jo, om man ser till de hot vi står inför, de reella hot som vi måste se till att möta, menar jag att det krävs omprioriteringar i Miljöpartiets anda, alltså överföringar från det militära försvaret till det civila försvaret. Vi måste även se till att förebygga så att inte hot uppkommer. Det är bra investeringar i säkerhetspolitik och försvar. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte måna om ett starkt försvar enligt min mening. Med ett försvar menar nu en enig riksdag försvar mot en vidgad hotbild, inte bara mot militära hot. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte försvarsvänner, de är organisationsivrare, som åker runt till de lokala regementena och försöker bevara så mycket som möjligt och dessutom investera i mer militär materiel. Miljöpartiet vill ha ett starkt försvar mot det som hotar oss reellt. Frågan är om det verkligen är den säkerhetspolitiska situationen som styr det militära försvarets utformning och omfattning eller om det mer är gamla traditioner, t.ex. i uppdelningen mellan de olika vapenslagen och osäkerhet om hur man vill och skall möta de hot som man står inför. Det är inte lika lätt att räkna på de hot som i många fall är subtila som det är att t.ex. räkna stridsvagnar på andra sidan gränsen. Det gäller t.ex. kemisk krigföring, som pågår varje dag mot våra celler. Det handlar om ökade klyftor i samhället, som vi till viss del kan möta, men som man enligt min mening inte möter med samma engagemang här i kammaren som när det handlar om att dessa manliga strukturer rubbas, alltså det militära försvaret. Återigen, riksdagen har enhälligt fattat beslut om att vidga det säkerhetspolitiska begreppet från att gälla enbart militära hot till att omfatta icke-militära hot som, vilket jag tidigare sade, miljöförstöring, vatten och livsmedelsbrist, ökade sociala och ekonomiska klyftor. Ett annat stort hot är det sårbara samhälle som vi i dag lever i. Det märks inte minst när det gäller lednings och informationskrigföring. Detta borde i högre grad än i dag påverka totalförsvarets utformning och organisation, tillsammans med den vidgade hotbilden. Det här är viktigt att komma ihåg, inte minst med tanke på kommande försvarsbeslut. Dessa frågor torde få stor inverkan på det militära försvaret, både vad gäller omfattning och organisation, i alla fall om de traditionella ur påtryckningssynpunkt väldigt starka organisationsivrarna får härja fritt. Just det senare är säkert ett skäl till att frågorna om ledningsinformationskrigföring inte har tillåtits påverka utformningen av det militära försvaret. Miljöpartiet vill spara mer pengar på det militära försvaret än riksdagsmajoriteten vill. Besparingen görs av säkerhetspolitiska och ideologiska skäl. Det innebär naturligtvis att vi förordar en mindre krigsorganisation än riksdagsmajoriteten gör. I första hand vill vi att riksdagen skall besluta om en lägre ekonomisk ram än vad riksdagen kommer att göra i dag. Vi vill med den ekonomiska ramen och med vissa inriktningar ge tillbaka uppdrag till Försvarsmakten för att den skall komma tillbaka med ett förslag som vi skulle kunna ta ställning till, liksom regeringen och Centerpartiet har gjort när de enades om den ekonomiska ramen, med stöd från några andra partier. Vår inriktning, som vi skulle vilja skicka med den här ekonomiska ramen, är sex brigader och fyra flottiljer, med två divisioner på varje flottilj. Det är delserie 1 och 2 i de redan beställda JAS-systemen. Vi har tagit ställning till grundorganisationen i tre fall. Det övriga kommer vi att avstå från att ta ställning till i och med att vi har en sådan helt annorlunda inriktning. Det gäller F 10, F 16 och F 15, tre flottiljer. Vi tycker att man skall lägga ned F 10 och F 16 på grund av brist på långsiktighet när det gäller att bevara dessa flottiljer och i stället av långsiktiga skäl ha kvar F 15 i en krympande försvarsmakt. Vid nästa försvarsbeslut, om fem år, kommer vi att få göra om hela den här proceduren. Jag menar att det finns betydligt större långsiktighet i och inte minst miljöskäl för att behålla F 15. Det kommer Thomas Julin från Miljöpartiet också att ta upp senare i dag. Vi kommer att fatta ett glädjande och viktigt beslut i denna kammare i dag. Det gäller minorna i det svenska försvaret. Vi har tidigare diskuterat det många gånger och i dag kommer vi äntligen till avgörande i denna fråga. Det hälsar jag med glädje. Men jag tycker att det är viktigt att påpeka att vi inte skall ersätta minorna med något annat vapenslag. Det vill både Moderaterna och Kristdemokraterna. Då menar jag att man tar flera steg tillbaka. Då har man över huvud taget inte någon inställning till att vi på sikt skall dra ned det militära försvaret, dra ned investeringarna i vapen, om man hela tiden menar att varje sak man tar bort ur organisationen måste ersättas med någonting annat. Det tycker jag är ett förlegat och föråldrat tänkande. Jag tycker också att vi skall skriva in förbudet mot trampminor i lag. Vi förutsätter givetvis från Miljöpartiets sida att regeringen också fortsättningsvis i internationella forum är starkt pådrivande i fråga om internationellt förbud mot antipersonella minor. Det finns några delar i Miljöpartiets politik som jag snabbt vill beröra. Det gäller miljövärnsregementen. Vi föreslår att I 13 som enligt regeringens och Centerns förslag skall finnas kvar efter försvarsbeslutet skall ställas om till miljövärnsregemente. Det gäller också FMB, Fårösund på Gotland. Vi ser också stora utvecklingsmöjligheter där. När det gäller totalförsvarsplikten förordar Miljöpartiet en frivillig värntjänst i stället för den pliktlag som försvaret bygger på i dag. Den grundar sig på motivation och meriter, inte minst med tanke på att man utbildar till att möta de hot vi står inför i dag. Det gäller rasism och främlingsfientlighet inom Försvarsmakten, som tack och lov är ett mycket begränsat problem. Det är inte alls så att jag vill framställa Försvarsmakten som speciellt rasistisk eller främlingsfientlig, absolut inte. Men det finns enskilda fall, och det är ett speciellt problem för Försvarsmakten i och med att vi inte vill behöva försvara oss mot försvaret eller utbilda antidemokrater, rasister och nazister att använda vapen. Det är väldigt viktigt. Vi har tidigare tagit upp detta i Miljöpartiet och fick då hela utskottet med oss när det gällde att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om hur man skall möta detta problem. Tyvärr går man inte framåt tillräckligt. Vi hade hoppats att regeringen skulle komma med konkreta förslag på hur lagstiftningen skall ändras, så att det blir lättare för Försvarsmakten att lyfta ut dessa oönskade personer som inte skall utbildas inom Försvarsmakten. Jag hoppas att vi kan fortsätta att arbeta med detta, så att vi kan komma till ett avgörande i denna fråga och ge verktyg till Försvarsmakten så att den kan bli av med de här personerna. Inför nästa försvarsbeslut - det känns litet avlägset, det är fem år, men fem år går fort - gäller det att inplantera vissa idéer som jag hoppas att försvarsministern, i den händelse försvarsministern sitter kvar då, skall kunna ha med sig.De säkerhetspolitiska kontrollstationerna är ett bra förslag, som Miljöpartiet stöder. Det är bra att man återkommer med kontrollstationer i säkerhetspolitiken. Enligt Försvarsberedningens rapport skall man i de kommande kontrollstationerna uppmärksamma de hot och risker, s.k. lågnivåhot, som kan följa t.ex. av sociala och ekonomiska klyftor, inomstatliga konflikter, miljöförstöring och brist på naturresurser samt det moderna komplexa samhällets sårbarhet.

Jag saknar fortfarande den integrerade synen på försvaret, som gör att det så småningom blir ett totalförsvar. Miljökriterier måste få väga tungt i lokaliseringsfrågor med tanke på både miljön i dagsläget och att totalförsvaret är speciellt ansvarigt i och med att vi säger att miljön utgör ett långsiktigt hot och ett hot som är reellt i dag. Slutligen: Man hade önskat att man hade en hel dag på sig att förklara de procedurer som har lett fram till detta förslag. Jag har försökt att ganska övergripande redovisa Miljöpartiets ståndpunkt. Vi tar ett litet steg på vägen i dag. Jag har tidigare sagt att jag önskar försvarsministern lycka till ute i landet när han skall förklara att det gäller att försöka lyfta sig litet över den lokala regementesnivån för att se vilka investeringar vi skall göra för allas vårt bästa. Det är inte investeringar i militära vapen, strukturer och organisationer som är det som vi skall satsa på.

Fru talman! Jag begärde inte ordet för att polemisera mot Annika Nordgrens anförande utan snarare för att poängtera två saker. Som Annika Nordgren väl vet hade vi från Folkpartiet gärna medverkat till att hitta ytterligare möjligheter att minska försvarskostnaderna utan att det går ut över försvarseffekten. Nu har inget av våra partier haft någon reell möjlighet att påverka vare sig beslutsunderlaget eller det kommande beslutet. Däremot betyder inte minskade försvarskostnader nödvändigtvis att de skall överföras till civilförsvaret, utan de ökade resurser som neddragningar av försvarskostnaderna innebär skall användas för att generellt stärka det civila samhället mot ökad icke-militär sårbarhet. Det behöver inte nödvändigtvis ske inom civilförsvarets ram. Jag vill också instämma i vad Annika Nordgren sade om andra neddragningar av arbeten som vi har varit med om under 90-talet. Det är ett helt riktigt konstaterande. Samtidigt är det inte alldeles rätt att hävda att neddragningarna inom det militära inte drabbar kvinnor. Bland militär personal finns det ganska få kvinnor, så det är inte så påtagligt. Men bland den civila personalen är inslaget av kvinnor betydligt större. Det är kanske inte i första hand den militära personalen det är synd om, men det drabbar även kvinnor. Men vi får aldrig glömma att även om det rör sig om en individ bland 4 000 inom försvaret eller en individ av 50 000 inom offentlig sektor som förlorar jobbet, så är det fortfarande en individ som är lika viktig som någon annan som drabbas.
Fru talman! Folkpartiet har många gånger deklarerat att man är beredd att dra ned på kostnaderna för det militära försvaret och omprioritera för att uppnå en lika stor eller högre försvarseffekt. Där skiljer vi oss åt. Vi tycker att man snabbt och radikalt kan minska kostnaderna och investeringarna, men försvarseffekten har vi litet olika syn på. Den största och bästa försvarseffekt vi kan få är att investera i att förebygga att hot uppkommer, inte i att köpa t.ex. attackhelikoptrar. Jag tror inte att attackhelikoptrarna påverkar så väldigt mycket de långsiktiga överlevnadshot vi står inför. Där har vi olika uppfattningar. Jag vill ta tillfället i akt och klargöra att det inte handlar om att direkt överföra medel till det civila försvaret, utan det gäller givetvis att investera där pengarna kan användas bäst för att förebygga att hoten uppkommer. Det är inte alltid inom det civila försvarets ram, utan det handlar t.ex. om att minska sociala och ekonomiska klyftor. Det handlar inte om civilförsvaret så som det ser ut just i dag. Naturligtvis drabbar det individen lika mycket oavsett vad man sysslar med och oavsett vem det är som förlorar jobbet. Men vi måste se på den totala samhällsstrukturen, vilket samhälle vi vill ha framöver, vilken utveckling i världen vi försöker få till stånd. Det måste man föra ned på nationell nivå och ta ställning till i de prioriteringar man gör inom statsbudgeten med tanke på den påse pengar som man har att fördela.
Fru talman! Jag tror inte att vi egentligen är så oense i fördelningsfrågorna. Det finns ingen anledning - i det statsfinansiella läget och med hänsyn till utvecklingen av samhällets sårbarhet i övrigt vare sig det gäller vård, omsorg eller det av IT-teknik alltmer beroende samhället - att satsa mer resurser på det militära försvaret än vad som är nödvändigt. Där våra uppfattningar skiljer sig åt är att det försvar som inte skall kosta mer än vad som är absolut nödvändigt skall vara utformat så att det har störst möjlighet att, om det ändå blir allvar, med ökade resurser möta sina uppgifter. Vi hoppas ju alla att det läget inte skall behöva inträffa där vi behöver avdela de nya resurserna. Men måste man göra det skall försvaret ha bästa möjligheter att möta även den uppgiften. Det är detta det militära försvaret ytterst är till för.
Fru talman! Det är just precis det: om det ändå blir allvar. Därför skall vi investera i JAS, vi skall ha fler ubåtar än vad Försvarsberedningen kom fram till var säkerhetspolitiskt motiverat. Därför vill man ha fler stridsvagnar och allt annat. Det är precis det tänkandet jag hoppas att vi någon gång skall komma ifrån. Det tänkandet innebär att vi aldrig kommer ifrån militarismen när synen hela tiden är att det som försvarar oss är det militära försvaret. Att vi aldrig lyckas komma ifrån det synsättet och komma litet närmare, om det nu kallas så, naivt! Då vill jag gärna vara naiv och tro att vi når längre med att sluta undergräva den synen. Det handlar om en väldigt avlägsen framtid. Vi kan inte riktigt se det hotet just nu. Men vi skall steg för steg försöka komma dit. Annars får vi ha de små önskedrömmar, som vi alla odlar, om en fredlig värld. Det gäller att nu ta stegen. Det som försvarar oss bäst är långsiktiga prioriteringar för att se till att hot inte uppkommer. Det handlar inte om investeringar i det militära försvaret utan om investeringar för en utveckling som undanröjer hoten mot människor och andra levande på denna planet. Det handlar om överlevnadsfrågor.
Fru talman! Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i många stycken en överensstämmande syn på försvarspolitiken. Det finns delar där den inte gör det. Det är närmast därför som jag vill ha klarlägganden från Annika Nordgren. Där det ändå finns möjligheter att förstår varandra i det politiska samtalet bör man klarlägga vad det är man inte förstår. Vapenverkan av minförbudet skall inte kompenseras. Finns det andra delar i Försvarsmaktens system som lämpligen bör tas bort för att minska Försvarsmaktens effekt? Det är klart att Försvarsmakten måste organiseras så, att den på ett gott sätt kan lösa de uppgifter som samhället anser att den skall klara av. Om man minskar effekten av ett system kommer Försvarsmakten att se till att man kompenserar detta på ett eller annat sätt. En omorganisation, en ombeväpning eller ett nytt sätt att arbeta blir följden alldeles oberoende av politiska beslut, och det skall så vara. Ett beslut av riksdagen om att man inte skall kompensera för borttagandet av antipersonella minor strider mot sättet att arbeta. I det dokument som ligger på bordet finner vi att Miljöpartiet nästa år vill spara 2,5 miljarder mer än regeringen, och för försvarsbeslutsperioden har man kommit ned till 186 miljarder. Man kan vara trygg i förvissningen att ens förslag går igenom, men hederligheten bjuder att fråga: Hur skall det gå till?
Fru talman! När det gäller Vänsterns försvarspolitik saknar jag ibland det som står i partiprogrammet och det som Jan Jennehag här talade om, nämligen den radikala nedrustningens politik. Var finns den? Vänsterpartiet anser inte att den takt som Miljöpartiet föreslår är trovärdig. Det går alldeles utmärkt att genomföra neddragningar i den takten. Miljöpartiet och Vänsterpartiet borde verkligen kunna vara överens om det. När det gäller t.ex. beställningsbemyndigandet på 66,7 miljarder kronor ställer inte Vänsterpartiet upp på Miljöpartiets reservation om att man inte skall bemyndiga regeringen detta. Att i riksdagen slå fast att man inte skall kompensera för minförbudet innebär ett symbolvärde som inte är att förakta. Det bidrar till att man får bort synen att borttagande av det ena måste kompenseras genom anskaffning av något annat för att kunna upprätthålla den allmänna uppfattningen om det som skall kunna försvara oss bäst mot ett hot som inte alls möts militärt. Det gör mig litet bekymrad att det brister litet grand mellan teori och praktik när det gäller Vänsterpartiet.

Fru talman! Hur genomdriver vi beslutet att inte kompensera för borttagandet av minor? Vilka instrument har vi för att kontrollera och se till att ett sådant borttagande blir effektivt? Det strider mot hela vårt sätt att se på Försvarsmakten i övrigt. Självfallet skall man vara så effektiv som möjligt inom ramen för de uppgifter som man har tilldelats och inom ramen för ekonomin. Jag har inte fått svar på min fråga. Min radikala nedrustning innebär kraftiga ingrepp i förhållande till majoritetens förslag. Genom dessa ingrepp får jag ihop 0,5 miljarder för nästa år. Miljöpartiet får ihop 2,5 miljarder. Hur går det till? Vilka utbildningsställen blir kvar? Vilket system har vi i slutet av femårsperioden? Det går inte bara att tala om radikal nedrustning. Man måste också ha en föreställning om hur det praktiskt skall gå till och om hur systemet ser ut när ens förslag är genomförda. Man måste också leva i föreställning att ens förslag kan bli verklighet. Man kan faktiskt stå inför ett sådant läge, även om jag instämmer i att det är föga troligt, åtminstone i dag.